Fru talman! Under de senaste månaderna har tecknen på allvarliga problem i skolan blivit många. I förra veckan presenterade Skolverket sin rapport Läget i grundskolan 1999. Den är ovanpå utbildningsinspektörernas rapport i vintras och riksdagsrevisorernas enhälliga rapport från i våras, belägg för att många elever inte får eller tillgodogör sig den utbildning de har rätt till. Över 20 % lämnar skolan utan ett fullständigt avgångsbetyg. En femtedel av den unga generationen slås ut på förhand, förmenas i praktiken reella möjligheter till vidare studier, arbete och demokratiskt inflytande. I Skåne har författarinnan Christina Classon efter en tids arbete i Stenkulaskolan skrivit ett öppet brev till ansvariga om sina erfarenheter: Det är löjligt att tala om undervisning. Större delen av lektionerna går åt till att hålla klassen tyst, sittande eller inom klassrummet. Eleverna kommer droppande en efter en vartefter, och det är svårt att urskilja någon gräns mellan rast och lektion, början och slut. Ingen ber om ursäkt för att de kommer för sent, kanske för att det inte går att urskilja vad de skulle komma för sent till. Stenkulaskolan i Malmö är inte alla Sveriges skolor. Enstaka erfarenheter är inte allmängiltiga. Skolor är olika. Men den samlade redovisning som Skolverket ger i sin rapport visar att som det är i dag kan vi inte ha det i grundskolan. Resultaten måste bli bättre. Sviktande kunskaper och allmän oro är ett hot mot varje civiliserat samhälle. Det är ungdomar som ställts utanför eller aldrig utvecklat ett rikt språk eller fått nödvändig bildning som lättast rekryteras till extrema rörelser. Det är mot den bakgrunden Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp har begärt en aktuell debatt om krisen i skolan.

Fru talman! Skolministern pratar om en skola för alla, och det är väl vad vi vill ha - det är inget fel på den ambitionen - men vi är väldigt långt från målet. Jag ska hålla mig till grundskolan, som berörs i det underlag som vi i dag har att diskutera kring och som vi har begärt en debatt om, nämligen Skolverkets rapport om läget. 20 % av de elever som lämnade grundskolan i våras fick inte ett fullständigt avgångsbetyg. Det är var femte elev! Skolverket kallar det här för en allvarlig motgång för skolan och skolsystemet, och man säger att det faktum att mellan 3 % och 4 % inte lär sig läsa och skriva ordentligt är oacceptabelt. Jag vill påstå att det är ett hot mot gemenskap och sammanhållning människor emellan. Dålig utbildning och kunskapsklyftor skapar grogrund för konflikter, missförstånd och utanförskap, och det var ju ingen händelse som gjorde att Hitler på sin tid gjorde vad han kunde för att misskreditera lärarna. Skolverket redovisar den nationella och den generella bilden. I verkligheten når många, och det påpekar skolministern, kunskapsmålen. Men många gör det ju inte, och siffrorna är mycket värre i vissa skolor och områden. Klyftorna växer. I Malmös olika stadsdelar i våras gick mellan 68 % och 11 % ur skolan med Icke godkänd i minst ett ämne. Grundskolans resultat för elever med invandrarbakgrund är ännu mer skrämmande. Vårterminen 1999 fick var tredje invandrarelev betyget Icke godkänd i svenska 2. Skolverkets rapporter visar att 43 % av de elever som har invandrarbakgrund inte har fullföljt sina gymnasiestudier inom fyra år, och avhoppen ökar. Vi måste söka svaren på vad som ska göras i grundskolan. I dagens Svenska dagbladet hänvisar Ingegerd Wärnersson till Perssonpengarna, men det gör uppenbart mindre nytta, för de har ju skickats ut ett par omgångar, och vi vet att det här inte främst är en resursfråga. Det handlar om hur man koncentrerar sig och den professionalitet som skolan har. Skolministern talar också om nödvändigheten av maxtaxa och allmän förskola. Men maxtaxan kostar lika mycket som all undervisning under ett år. Bara skillnaden mellan vad staten är beredd att ge kommunerna och vad reformen kommer att kosta utgör kostnaden för undervisningen under en hel termin. Visst; som förälder kan jag få lägre taxa till dagis, men till priset av att jag kanske får undervisa barnet själv en hel termin. Det är i skolan det sparas, och det har sparats och sparats och dragits ned, och det har varit ett bekymmer. Ett och annat projektbidrag löser inte detta problem. Vi moderater menar att orsakerna till sviktande resultat är många och komplexa. Men ett tecken tyder på att skolans professionalitet håller på att undergrävas. Svårigheten att rekrytera och behålla väl utbildade lärare är ett bokstavligt exempel på det här problemet, men det finns också annat. I Skolverkets rapport kan man läsa att många skolor i dag har bristande kunskaper om de egna elevernas resultat. Man vet alltså inte vad eleverna lär sig. Många saknar systematik i bevakningen av elevernas prestationer. Det är ingen ordning på hur man ska arbeta för att kontinuerligt följa upp skolans insatser. Kan det bli mindre professionellt? Vi moderater menar att det här är en effekt av flumskolan. Man kan ifrågasätta betyg och betygssättning på goda grunder, men betyg innebär i alla fall att lärare och därmed skolan som helhet kontinuerligt tvingas mäta resultat mot givna mål. Det är bra, och det borde ske långt tidigare än i årskurs 8. Särskilt viktigt är det ju med alla former av uppföljning för elever som halkar efter. Man behöver väckarklockor tidigt. Ett och annat kommer det nu besked om att man kanske ska göra, men hittills har politiken gått åt fel håll. De obligatoriska nationella proven har ju avskaffats av socialdemokraterna. Bara 65 % av kommunerna genomför dem. Den första betygssättningen har senarelagts. Kraven på lärares kunskaper i svenska har nyligen sänkts och skolans viktiga roll som stimulerande miljö för språkutvecklingen undergrävs därmed. Även staten har blivit flummig som garant för den likvärdiga skolan. Skolorna är i dag skyldiga att rapportera i vilken grad eleverna faktiskt lär sig det de ska. Redovisningen ska berätta vad skolorna tänker göra åt eventuella brister, och det är naturligtvis viktigt. Men de flesta kommuner slarvar. Skolverket konstaterar att mer än 80 % inte har lämnat någon kvalitetsredovisning alls. Kommunerna ägnar sig åt civil olydnad när det gäller skolan. Jag håller med skolrådet på Skolverket som häromdagen sade att det behövs mer handfasta åtgärder mot kommuner som inte sköter sitt ansvar för skolan. Han ansåg att Skolverket, som kan stänga dåliga friskolor, måste få motsvarande sanktionsmöjligheter mot kommunala skolor. Det håller jag med om. Dåliga skolor ska stängas. Eleverna ska gå i bra skolor. Vi måste få en ordning som gör att inte nya elever stoppas in i en obligatorisk skola som inte fungerar. Vi måste se till att varje barn får den skola och den utbildning som det har rätt till. Min fråga till skolministern och regeringen är om man är beredd att äntligen ge Skolverket möjlighet att stänga dåliga skolor. Det är förmodligen först då som kommunerna förstår allvaret och ansvaret i den uppgift som de fått sig tilldelad.

Fru talman! Ett vanligt sätt att inleda en sådan här debatt är att tacka det parti som har begärt debatten för att det gjort det. Men eftersom det inte ligger för mig att tacka moderater för egentligen någonting nöjer jag mig med att bara konstatera att det är bra. För även om alla menar det de säger, att skolan är viktig, att vi ska satsa mer på skolan, att det är en investering i framtiden som vi talade om i valrörelsen, är skillnaderna mellan högerns och Vänsterns syn på skolan större än likheterna. Och det är förstås naturligt, vi företräder helt olika samhällsintressen. Fru talman! Nog är det ändå lite förvånande att det just är moderaterna som begärt den här debatten. På flera områden är det ju de problem som grundades under deras tid vid makten som i dag hotar den jämlika skolan. Det var när Carl Bildt tillsammans med sina tre väpnare innehade regeringsmakten som kommunernas ekonomi raserades och många skolor drabbades av kraftiga nedskärningar. Och hur trovärdigt är det egentligen att, som Beatrice Ask i dag, ömma om skolan och samtidigt vilja sänka skatten så fort man kommer åt? Nej, vi låter oss inte förföras av Beatrice Ask i dag. Pratet från moderaternas sida om att de vill skapa "Europas bästa skola" är bara just det: Prat, tomt prat, tomt prat i ett försök att dölja att man egentligen företräder sina egna intressen. Högerns ideologi går ut på att var och en står sig själv närmast, och näst därefter kommer de egna barnen. Därefter ingenting, sedan ingenting, sedan grannarna i kvarteret och så återigen ingenting. Högern skapar en skola för några. Vänstern vill skapa en skola för alla. Fru talman! En av de största utmaningarna mot den jämlika skolan är den snabba framväxten av s.k. fristående skolor. Jag har i och för sig aldrig riktigt begripit varför de kallas fristående skolor, men för klarhets skull ska jag i den här debatten använda nyspråket och kalla de skolor som inte drivs gemensamt för fristående skolor. Vi kan låtsas att det betyder att de är fristående från demokratiskt inflytande. Det går fort nu. För varje termin ansöker alltfler om att få starta fristående skolor. Sedan 1992 har antalet fristående skolor ökat med 450 %. I Stockholm går 8 % av eleverna i fristående skolor och i Sollentuna 15 % av grundskoleeleverna i fristående grundskolor. Och från att ha varit antingen rena drivhus för överklassen som riksinternaten eller perifera pedagogiska försök utmanas den jämlika skolan i dag av fristående skolor på bred front. Man kan betrakta detta på många olika sätt. Man kan se det som ett misslyckande för den gemensamma skolan. För Vänsterpartiet är det uppenbart att skolan i mycket stora delar inte fungerar som den ska. Det krävs ökade resurser - mer pengar helt enkelt - för att man ska kunna anställa fler lärare och minska klasstorlekarna och ge rätt stöd och hemspråksundervisning osv. Det krävs ett utökat elevinflytande, och det krävs en undervisning som bättre än i dag utgår från elevernas erfarenheter och som ger verktyg för kritiskt tänkande och en helhetssyn. Men explosionen av fristående skolor i Sverige gynnar inte Sveriges elever - snarare tvärtom. För när de föräldrar som har tillräckligt kulturellt kapital väljer en fristående skola åt sina barn lämnas majoriteten kvar i de gemensamma. Samma sak gäller när en del väljer sin egen etniska eller religiösa inriktning. Segregationen - åtskillnaden, uppdelningen - i samhället ökar. Vänstern säger: Solidaritet och likvärdighet är styrka. Högern säger: Rädda sig den som kan. Vänstern ser en skola av god kvalitet för alla som en av demokratins viktigaste hörnstenar. Skolan ska vara en mötesplats för alla barn och unga, oavsett klass, kön och etnisk bakgrund. Vår principiella uppfattning är därför att skolväsendet ska styras demokratiskt av hela samhället, och vi är starkt kritiska till framväxten av fristående skolor. Många av de skolor som nu söker tillstånd är också att uppfatta som vinstdrivande företag, exempelvis Bureägda Vittra och Kunskapsskolan. Skolan håller på att förvandlas till en marknad. Det ska kunna tjänas pengar på barnens skolgång. Skolministern har tidigare uttalat tveksamhet inför skolor som drivs i vinstintresse. Vänsterpartiet har föreslagit att alla vinster som skapas i en fristående skola måste återinvesteras i skolan för att förhindra just detta. Delar skolministern den uppfattningen? I dag ställer lagstiftningen lägre krav på lärarnas utbildning i de fristående skolorna än i de kommunala. Vänsterpartiet har krävt en ändring i skollagen. I dag kan enda skillnaden mellan en fristående skola och en kommunal vara själva driftsformen. Det gör att många allmänna fristående skolor startas, vilket försvårar kommunernas planering av skolverksamheten och ofta också deras ekonomi. Vänsterpartiet föreslår att en fristående skola ska kunna godkännas av Skolverket bara om den har en pedagogisk profil som innebär ett kvalitativt tillskott till skolväsendet i kommunen. Är ministern beredd att ställa upp på det? Fru talman! Även om högern - i sin iver att få rasera allt vad arbetarrörelsen byggt upp av välfärd och utbildningspolitik - svartmålar den kommunala skolan allt vad man kan, betyder det inte att det är rätt. Låt oss mot högerns "rädda-sig-den-som-kan-linje" ställa det som från början och alltjämt är det svar som den överväldigande majoriteten av Sveriges elever faktiskt tjänar på: En gemensam skola av god kvalitet för alla.

Fru talman! Återigen en rapport om krisen i skolan. Den visar hur den institution som ska rusta det uppväxande släktet i kunskap och mognad fullgör sitt uppdrag. Skolan är inte till belåtenhet. Om arbetare på Saab målar flygplanen vita när beställningen är svarta vidtas omedelbara åtgärder, som de flesta känner till. Skollagen säger att eleverna ska genomgå en harmonisk utveckling i skolan, det är beställningen. Men många elever är olyckliga. De varken mognar i harmoni eller tillägnar sig erforderliga kunskaper. Åtgärder måste vidtas. Det är dags att bryta den onda cirkeln och målmedvetet förändra svensk skola. Förändringar krävs enligt rapporten på minst tre områden, och de rör alla eleverna. Det första problemet handlar om att alltför många elever lämnar skolan utan tillräckliga kunskaper. Skolans problem är dock i första hand inte bristen på kunskap. Det är en konsekvens av att andra problem inte har lösts. Sverige ligger internationellt sett högt när det gäller kunskap i kärnämnena. Men det kan vi inte nöja oss med så länge många elever inte når betyget Godkänd. Enligt rapporten är variationen mellan kommunerna stor, en variation på uppemot 20 %. Det kan inte bero på att eleverna är mer begåvade i vissa kommuner än andra eller att lärarna inte har förmåga att sätta rätt betyg. Det kan däremot bero på att skolan fungerar olika i olika kommuner. Skolan har olika status, lärare har olika möjligheter att själva avgöra hur elevers behov bäst kan mötas och föräldrar olika möjlighet till inflytande etc. Det är mer flexibelt i vissa kommuner. Skolverket skriver på s. 47: Varje elev bör betraktas som unik och dess behov lösas på det sätt som är bäst för eleven. Formen för en sådan lösning kan och måste kunna variera. De problem som Skolverket visar på i rapporten har sin grund i en kollektivistisk princip; alla ska lära sig ungefär lika mycket på ungefär samma sätt och på ungefär samma tid och ungefär vid samma tillfälle i livet. Men elever är inte ett kollektiv. De är många enskilda personligheter och var och en har sina begåvningar, intressen och därmed sitt eget behov. Sjukvården behandlar inte lårbensbrott på samma sätt som njursten. Inte heller kan man låta elever som har en typ av behov lära på samma sätt som andra som har behov av en helt annan träning. Ett flexibelt system är en förutsättning för att möta elevers olika behov. Skolverket skriver vidare på s. 12: "Familjen är viktig för barn och unga. Det är problem i familjen som vid sidan av mobbning är det vanligaste temat när barn talar om svårigheter i livet." Det är bra att Skolverket nu uttalar värdet av familjen. Den har under lång tid nonchalerats. Familjer är olika, och de kan möta barnens behov och skolan ska stödja dem. Varje barn har rätt till någon som tar på sig ansvaret för dess fostran. Föräldrar och vuxna måste ta sig tid för barnets bästa. Fostran, uppförande, ordning och reda är begrepp som hör ihop med lärande. Därför måste vi möta grundproblematiken och återuppta arbetet med att skapa en god lärandemiljö. Då kommer också eleverna att lära sig såväl kunskaper som hur man ska uppföra sig mot varandra. Mobbningen är en konsekvens av att värdegrunden inte har tagits på allvar och bearbetats av lärare och elever samt efterlevts i det dagliga livet. Mellan 50 000 och 100 000 barn mår inte bra i skolan. Det räcker inte med social kompetens för att förhindra mobbning i skolan. Det krävs innehållslig kunskap om värdegrunden tillsammans med värderingar och attityder. Mobbning kan aldrig accepteras i någon form. Alla barn ska ha rätt till en kvalitetssäkring i skolan som innebär att de ska vara trygga i en positiv miljö. Därför är det praktiska arbetet med en tydlig värdegrund som utgår från den 2000 år gamla gyllene regeln en alldeles utmärkt medicin mot mobbning. Fru talman! Krisen i svensk skola måste mötas med systemförändring. Den måste mötas med flexibilitet och med att frigöra lärare från de tvång som binder dem i dagens system och som i förlängningen förhindrar elever att uppleva lusten att lära. Lärarna måste få bestämma hur de ska arbeta för att eleverna ska utvecklas. Lusten att lära finns i en god, trygg arbetsmiljö. Den åstadkoms genom att ha rent och ordnat omkring sig, men också genom att i det vardagliga livet praktisera de värden som ligger till grund för vår kultur. Som alla rikets lagar ska också skollagen följas. När rapport efter rapport visar att lagen inte följs måste åtgärder vidtas. Grundproblemet måste angripas en gång för alla. Elever ska var och en ha rätt till en harmonisk utveckling.
Fru talman! Det var för två veckor sedan som vi fick möjlighet att läsa Skolverkets rapport, och det var en skrämmande läsning. Var femte elev i grundskolan gick ut utan fullständiga betyg. Var tionde elev blev godkänd i svenska, engelska eller matematik. Fram till i dag har skolministern avstått från att kommentera rapporten i olika medier. Det är ju ingenting nytt, har det sagts. Visst är det så, det är ingenting nytt som har presenterats. Skolverket bekräftar ju bara den bild som vi dagligen får i kontakten med lärare, skolledningar, föräldrar och elever. Under de senaste åren har jag besökt många skolor runtom i landet, och jag har träffat dem alla, lärarna som har bränts ut för att de har för dålig ekonomi att handha. Man mäktar inte med de ständigt höjda kraven och minskade resurserna. Föräldrarna läser inte bara larmrapporter utan de ser hur deras barn far illa i skolan. Många elever har inte ens drömmar om framtiden. Det är dessa människor som siffrorna handlar om. Statistik handlar inte bara om abstrakta siffror, utan det handlar om tiotusentals verkliga människor, elever, föräldrar och lärare. Det är just för att rapporten inte är ny som den bör diskuteras och kommenteras ännu mer, och detta ska leda till handling. Genom att rapporten inte blir kommenterad och diskuterad blir man medskyldig. Man blir delaktig i ansvaret för att situationen fortgår utan att någonting händer. För ett år sedan, vid riksdagsvalet, såg vi samma statistik. Partierna slogs om att ha den bästa skolpolitiken och om att ta fram förslag som skulle vända trenden. Inte minst socialdemokraterna upprepade mantrat om vård, skola och omsorg i alla sammanhang. Ingen kunde ju ta miste på att krishanteringen nu var över. Någonting skulle göras åt skolans situation, och det var ett tungt ansvar som man tog på sig. Fru talman! Men så har det inte blivit. Trots alla löften, trots att statistiken visat att situationen i det närmaste förvärrats och trots att det har funnits mängder av förslag till riksdagen om vad som borde göras har ingenting hänt. Inte ett enda förslag som skulle vända trenden i grundskolan har presenterats från regeringens sida. Det är därför som det är så tråkigt att i dag läsa skolministerns debattartikel där hon säger att hon med glädje och stolthet diskuterar i dagens debatt. I artikeln diskuteras också skolans kris, men helhetssynen och förslagen saknas fortfarande. För ett år sedan krävde Centerpartiet en tydlig plan för att man skulle komma till rätta med grundskolans problem. Vi har precis samma krav i dag. Vi måste tillbaka till skolans rötter, att ge kunskaper för livet. Det är bara genom att ha en skola som ger alla möjlighet att vinna kunskaper som verklig social utjämning kan uppnås. Låt mig snabbt ta upp några exempel på vad Centerpartiet anser måste göras nu. Kunskapen ska sättas i centrum genom att kunskaper, inte tiden, avgör när skolgången är avslutad. Varje elev ska få den tid och de individuella insatser som krävs för att bli godkänd. Det är inte fråga om att sitta kvar ett år eller två för svaga elever, utan om att man kontinuerligt ska anpassa undervisningen efter eleven. Ett sådant synsätt borde naturligtvis vara utgångspunkten för en ny skollag, men inte. Det är kännetecknande att regeringen har lyckats skriva direktiven till dem som ska se över skollagen utan att över huvud taget nämna frågan om elevernas kunskaper. Fokus måste sättas på de viktigaste kunskaperna såsom svenska engelska och matematik, de ämnen som är en förutsättning för allt fortsatt lärande. Redan tidigt måste vi uppmärksamma de risker och de problem som senare kan uppstå genom diagnostiska prov och tidig diagnostisering. Man kan tycka att detta kostar mycket pengar i nuläget, att lära elever att läsa, skriva och räkna, men det är ju småsummor jämfört med kostnaden för dem som inte lär sig detta. I stället för att tala om det som är skolans verkliga problem har skolministern börjat prata om någonting som hon kallar för social kompetens. Visst är det viktigt, men när blev någon en bättre människa genom att teoretisera kring hur människan borde vara? Är det inte en smula sent att engagera sig i social kompetens när eleverna är i gymnasieåldrarna? Och vad kommer att hända med dem som får betyget Icke godkänd i social kompetens? Social kompetens - att kunna uppföra sig och visa respekt - borde vara en naturlig del av skolans vardag i stället för att hänvisas till ett eget ämne, av tvivelaktigt värde dessutom. Men det måste ske i klassrummens vardag så att lärarna får tillfälle att vara lärare och förmedla kunskaper. Lärarrollen måste uppvärderas, har det sagts av många, och det är riktigt. Det handlar givetvis om lönerna, men det handlar också om att lärarna måste kunna göra karriär som lärare. Specialisttjänster bör inrättas och forskning ska kunna bedrivas på deltid. Fru talman! Jag är den första att beklaga att vi måste ha en sådan här debatt. Det betyder att riksdag och regering har misslyckats med att vända trenden. Det är inte bara ett misslyckande, utan det har gjorts tiotusentals misslyckande varje år och det handlar om tiotusentals krossade drömmar och förhoppningar. Jag är ändå optimist. Jag ser att kraften att vända trenden finns i skolan och hos alla dem som bryr sig. Men de är beroende av att riksdag och regering tydligt pekar ut färdriktningen och talar om vart vi ska gå och vågar tala om vad som är viktigt för skolan. Skolan har kämpat länge nog. Nu krävs det besked och konkreta åtgärder, inte lösa samtal och avvaktan.

Fru talman! Det är naturligtvis ett tecken på kris i gymnasieskolan att flera av eleverna misslyckas. Det är alltfler, omkring en tredjedel, som inte går ut med riktig gymnasiekompetens. Men det är naturligtvis också ett tecken på kris i grundskolan att så många går vidare till gymnasiet utan tillräckliga kunskaper. En elev blir inte hjälpt genom att skickas vidare till en utbildning som han eller hon inte klarar av. Att vara snäll och ge elever godkänt fast de inte har kunskaper är i verkligheten att strunta i eleverna. När skolan sätter godkänt betyg på en elev som i verkligheten inte har kunskaperna lurar man den eleven på det extra stöd som skolan ska ge. Därför måste kraven på vilka kunskaper som krävs för att gå vidare till högre nivå vara tydliga. Fru talman! Skolministern och vi alla här är överens om att elever ska ha rätt att få den hjälp de behöver i skolan, men i dag har de inte den rätten. En aktuell skrivundersökning, som presenterades i förra veckan i Stockholm, kompletterar bilden av den skolrapport vi har talat om. Det var skrivforskaren Birgitta Allard som gjorde den, och den avslöjar att skolan blundar för att elever behöver hjälp. Trots att hon i undersökningen utgår från låga krav på skrivförmåga konstaterar hon att 13 % av avgångseleverna i nian skriver med korta, osammanhängande satser och fattigt ordförråd. Andra läsförståelseundersökningar har kommit till slutsatsen att var femte avgångselev saknar förmåga att läsa en vanlig tidningstext. Enligt den gamla betygsstatistiken de senaste åren är det ungefär 4 % av eleverna som får underkänt eller icke godkänt i svenska, engelska eller matematik. Men hur kan det då komma sig att ungefär en tredjedel sedan inte klarar att gå genom gymnasiet? Stockholmsundersökningen med flera undersökningar visar att betygsstatistiken döljer verkliga förhållanden. En viktig första uppgift borde nu vara att undersöka hur betygen på olika håll i landet motsvarar de krav som betygskriterierna anger. Det finns redan i dag obligatoriska ämnesprov i skolan som skulle kunna användas, men i verkligheten är bortfallet stort och proven är obligatoriska bara i nian. Jag ställde i våras en interpellation till skolministern och frågade om hon ville ge Skolverket ett uppdrag att undersöka hur betygen motsvarar läroplanens krav i grundskolan, men hon ansåg inte att det behövdes. Hon ansåg inte heller att de nationella proven behövde stramas upp. Jag är av helt motsatt uppfattning. Jag tycker att man skulle ha ett obligatoriskt läsprov redan i trean för att ta reda på vilka barn som behöver mera stöd. Det vore mänskligare och billigare att lära barnen läsa när de är små än när de går i gymnasiet. Skolministern har talat om att införa ett nytt ämne, social kompetens, i skolan. Min direkta fråga till skolministern är om hon verkligen tycker att skolan i dag behöver ett nytt kärnämne med betyg och hur det i så fall kommer att påverka tiden för andra ämnen, särskilt den grundläggande träningen i att läsa, skriva och räkna. Fru talman! Skolans viktigaste resurs är lärarna. Tycker man på allvar att skolan är viktig måste man visa att lärarna är viktiga. På dem ställs inte bara kravet att de ska ha mycket goda kunskaper, utan också kravet att de ska vara goda pedagoger. Samhället har värderat lärarnas insatser alldeles för lågt under många år. Svenska lärare har de näst sämsta lönerna i Europa. Om några år kommer det att saknas 21 000 lärare, enligt Kommunförbundet. Alltfler platser på lärarutbildningarna gapar tomma, och alltfler lärare är tveksamma till att fortsätta i yrket. Lärarna måste ha flera karriärmöjligheter än att bli rektor, t.ex. mentorskap för yngre lärare, institutionsföreståndare eller pedagogisk ledare. En särskild lärarlegitimation skulle ge ett tydligt budskap till samhället att läraryrket är viktigt och kräver något särskilt. Lärarlegitimationen skulle utfärdas efter godkänd utbildning och praktik och skulle också kunna dras in vid uppenbara fall av misskötsel. En lärarlegitimation skulle göra det svårare för kommuner att spara pengar genom att anställa outbildade lärare. Fru talman! Folkpartiet har länge sagt att skolan ska ställa högre krav på ordning och reda i skolan, att närvaroplikt ska råda även i gymnasiet och att krav på antimobbningsprogram ska ställas på alla skolor. Riksdagen har avslagit flera motioner om kamp mot mobbning och om skolans skyldighet att anmäla brott som ska polisanmälas. Jag beklagar att regeringen inte markerar en större tydlighet när det gäller de här frågorna. Lärare och rektorer behöver politikernas stöd när skolorna kämpar för att skapa arbetsro. I debatten har vi liberaler ibland anklagats för att ta ett steg tillbaka när vi säger att skolan måste ställa tydliga krav på eleverna när det gäller respekt för medmänniskor och en värdig umgängeston i skolan, men det är precis tvärtom. En skola där eleverna är självständiga, ifrågasättande och kan vara med och själva påverka arbetssättet i skolan förutsätter en miljö där människor respekterar varandra och där det råder arbetsro. För att ge alla en chans att lyckas utifrån sina egna möjligheter och förutsättningar måste vi få en skola med ett gymnasium som har fler valmöjligheter när det gäller studieinriktningar. Likformighetens skola i Sverige har skapat ett system där de som behöver mest hjälp inte får den och där de som vill lära mera hålls tillbaka.

Fru talman! Det är en lång tid som vi tillbringar i skolan: nio år i grundskola och tre år i gymnasium, dvs. tolv år. Det är naturligtvis viktigt att den tiden är meningsfylld och lustfylld och bjuder på möjligheter till en bra utveckling för varje elev. Målet är en skola som lägger grunden för ett vuxenliv med hög livskvalitet, men även skoltiden ska vara en tid med hög livskvalitet. Det bör redan nu sägas att den rapport som vi diskuterar inleds med ett konstaterande att de flesta elever i grundskolan upplever situationen positivt och trivs med sin skola. Jag tycker att det har kommit lite i skymundan. Men när man nu också påtalar brister i skolan är det naturligtvis allvarligt. Det berör den kanske viktigaste frågan av alla samhällsfrågor, nämligen våra barns utveckling och därmed också samhällets framtida utveckling. Vi ska ha en skola för alla. Det har många sagt. Miljöpartiet brukar också säga att det inte räcker utan att vi ska ha en skola för envar, att ingen ska lämnas utanför. Det problem som Skolverket redovisar är tydligt, och det handlar om två saker. För det första är det en del av eleverna, en liten men alltför stor grupp, som inte trivs i skolan. De tappar intresset och ger upp. Det syns i de betygstabeller som man har refererat till. För det andra finns det en grupp elever som vantrivs i skolan men som trots det lyckas tillägna sig de kunskaper som behövs för att få godkänt. Skolverket säger i rapporten att det beror på att de eleverna kommer från hem med studievana och därför förstår att det som de gör i skolan har ett värde senare i livet. Om man betänker denna utsaga kan man säga att den här andra punkten är minst lika allvarlig som den första. I den första gruppen, de omotiverade som misslyckas, finner vi alltså elever med dålig bakgrund för sin skolgång, ofta med problem i hemmet eller behov av en annan studietakt eller en annan studieteknik än den vanliga. För dessa elever behövs mer tid och uppmärksamhet från lärarna, kanske tillgång till specialpedagog, psykolog eller någon annan vuxen i närheten. På många skolor finns inte dessa resurser. Det behövs fler vuxna i skolan. Det finns ett ämne som är nyckelämne i den här problematiken, och det är svenskämnet. Det finns alltså en grupp elever som inte lär sig att läsa och skriva såsom den stora gruppen elever gör. Det är också orsaken till att det går dåligt i de andra ämnena. Kan man inte läsa och skriva, klarar man inte NO och SO. Det är också orsaken till att det är ett relativt fåtal elever som har ganska många Icke godkänd. Läs och skrivsvårigheterna är alltså ett allvarligt problem som måste åtgärdas och som kräver mer personal för att man ska komma till rätta med det. Kanske bör man överväga att införa nya yrkeskategorier i skolan med en särskild utbildning - resurspersoner som är utbildade för att hjälpa elever som behöver speciella förutsättningar. En sådan resursassistent behöver utbildning i utvecklingspsykologi, socialpsykologi, kunskap om olika funktionshinder och olika barns speciella behov och i hur speciellt stöd kan ges. De kan vara en resurs i klassrummet som vi saknar i dag. De skulle i undervisningssituationen kunna ge stöd t.ex. till elever med Aspbergers syndrom, damp, dyslexi, funktionshinder, blindhet, motoriskt handikapp osv. Resursassistenten skulle kunna bli ett viktigt yrke, men kräver naturligtvis en egen anpassad utbildning som inte behöver vara så lång som en hel lärarutbildning då ju kravet på ämneskunskaper bortfaller. Den andra gruppen som Skolverket uppmärksammar är barn som är omotiverade och vantrivs men ändå pressar sig fram till godkända resultat. Här handlar det förmodligen om bristande tid från lärarnas sida. De har inte tillräckligt med tid på grund av t.ex. disciplinproblem eller att så många barn med behov av speciellt stöd pockar på uppmärksamhet. De har inte den tiden för att kunna motivera och stimulera de barn som inte behöver den här typen av hjälp. Detta är naturligtvis allvarligt. Missnöje och bristande motivation är ingen bra grund för inlärning. Det är också en dålig grund för att tillägna sig en demokratisk grundsyn. I stället för delaktighet känner de en sorts främlingskunskap och utanförskap. Det kan ge grogrund till intolerans och rasism. Det finns alla skäl att vara uppmärksam på att vi inte kan acceptera att några elever är utanför, är omotiverade eller inte trivs med sin skolsituation. Det som behövs i skolan är alltså två saker egentligen.

Fru talman! Först till skolministern: Jag vet inte om jag har sagt nej till förskola. Tvärtom är vi bekymrade över att förskolan börjar att bli ett begrepp som urholkas. Det vi säger nej till är att man tar resurser motsvarande undervisningen under en hel termin och lägger den på sänkta dagisavgifter i stället för på den obligatoriska skolan, som uppenbarligen behöver mer kraft än vad den har i dag. Kalle Larsson behöver inte tacka oss moderater för att vi har begärt den här debatten. Han är ju själv en del av skälet till att den är nödvändig. Vänsterpartiet, inklusive kammarens kommunister, utgör en del av regeringsunderlaget. Det är ju er politik som har pågått under lång tid och som har misslyckats så katastrofalt. Bristerna i elevernas kunskaper ökar. Kunskapsklyftorna blir värre och värre. Det måste ju faktiskt de som stöder regeringen ta ansvar för. Detta är skälet till debatten. Men jag tror också att vi kan vara överens om att den är nödvändig. Inför denna debatt fick jag brev från en mamma med en 14-åring i en skola i Södertälje. Hon hade varit på föräldravecka och följt arbetet under en hel dag. Hon skriver: Jag måste säga att jag kände mig deprimerad efteråt. Det finns inte en enda elev som kommer i tid. Man rycker upp dörren och slår igen den lika hårt. Man har inga böcker med sig. Man har inte gjort sina läxor. För mig är det obegriplig hur eleverna ska kunna få arbetsro. Jag tycker att det är ett fruktansvärt liv i skolan - stökigt, m.m. - och ingen tycks säga något eller göra något. Hennes erfarenhet är tyvärr inte unik. Skolverket skriver att hälften av lärarna anser att det finns problem med bristande etik och moral på skolorna. Av samtliga lärare har 17 % utsatts för våld, hot och trakasserier på sin arbetsplats, och det är ett ökande problem. Man uppskattar att mellan 50 000 och 100 000 barn inte mår bra i skolan. Bråk i klassrummen eller brister i den fysiska miljön nämns ofta som orsaker, och ett av de allvarligaste problemen är mobbning. Skolan ska vara en stimulerande och trygg arbetsplats för var och en. Den inre miljön är en del av skolans uppdrag att bidra till elevernas fostran. Därför är bristen på ordning ett underbetyg åt skolan som professionell institution. Allt som kan göras för att ändra på det är naturligtvis bra, men det behövs mer av konkretition. Skolan har blivit av med många av de gamla verktygen för elevers tillrättaförande. Vi har inte längre - det fungerar inte - anmärkning, kvarsittning och vad som nu kan ha funnits. Vi har från moderat sida begärt att regeringen ska ta initiativ till att konkret se över vad man skulle kunna göra så att lärare, skolledare och andra känner att de har verktyg för detta, för det är alldeles nödvändigt. Men föräldrar måste också ta sitt ansvar och förmås att sätta gränser och vara konsekventa. Barn lyssnar inte på vad vi säger utan gör som vi gör. Därför är samarbetet mellan hem och skola viktigt. Insatserna för att öka samverkan mellan hem och skola är en viktig del av det jag menar är en politisk försummelse. Föräldrar måste få veta hur det går med barnens utveckling och studieresultat. Vi måste få fler och mer kontinuerliga informationer mellan hem och skola. Skriftlig information får man ju inte ge annat än om föräldrarna själva begär det, och såvitt jag kan bedöma gör socialdemokratiska kommuner allt vad de kan för att föräldrar inte ska få veta att de kan få skriftlig information, för det kan de. Man informerar inte heller om föräldrars möjlighet att välja skola eller t.ex. om rätten till särskilt stöd. Fortfarande skolkar tusentals elever utan att föräldrarna får veta om att de inte har varit i skolan. Häromkvällen ringde en förtvivlad pappa till mig, chockad över att helt plötsligt ha upptäckt att hans pojke inte hade varit i skolan på fem veckor. Det var inte skolan som hade larmat. Vi vuxna gör för lite, och vi gör fel. I debatten om skolan måste det handla om hur föräldrar, lärare, skolledare och övriga vuxna i skolan bättre ska kunna förmås att vara de förebilder och det stöd eleverna behöver. Här måste också skolministern bli tydligare - tydlig om vad som gäller - och inte bara tillsätta nya arbetsgrupper.

Fru talman! Låt mig börja med att konstatera att jag ännu inte fått något svar på de frågor jag ställde till skolministern. Jag hoppas fortfarande på att få det i dag, och om inte i dag, så snart som möjligt. Vi menar att det är hög tid att göra någonting åt den explosion av fristående skolor som vi ser i Sverige i dag. Ytterligare utredningar riskerar bara att innebära att utvecklingen springer ifrån oss. Att vrida rätt en negativ utveckling som har gått för långt är mycket svårare än att se till att den faktiskt inte kommer till stånd. Beatrice Ask säger i sitt första inlägg att skolans problem inte främst är en resursfråga. Fru talman! Jag måste få fråga Beatrice Ask om hon menar att skolans problem över huvud taget är en resursfråga. När man talar om att sänka skatten i varje kommun där moderaterna får inflytande är det mindre pengar i kommunens kassa vi får se. Det innebär alltför ofta mindre pengar också till skolan. Kanske menar Beatrice Ask att man ska göra som här i Stockholm. Man satsar visserligen på skolan, men konkurrensutsätter i stället ungdomsmottagningar och bibliotek, skär ned på fritidsgårdar och förstör för mängder av ungdomar ute i förorterna. Till Ulf Nilsson, som säger att skolans viktigaste resurs är lärarna, skulle jag vilja ställa en enkel fråga: Men eleverna, då? Är det inte en alltför vanlig uppfattning bland borgerliga politiker att eleverna snarast är ett problem som behöver åtgärdas? Hur ser Ulf Nilsson på den saken? Till Sofia Jonsson, som talade om att det behövs ordning och reda i skolan - säkert som amen i kyrkan ställer Yvonne Andersson förstås upp på den beskrivningen - vill jag säga: Vad är det egentligen som behövs? Tror Sofia Jonsson att man skapar fler säkra och trygga miljöer genom att placera en vakt i varje skolkorridor eller metalldetektorer vid ingångarna? Är det inte snarare så att det som behövs faktiskt är en skola som är en värdig arbetsmiljö för både lärare och elever? Då handlar det om resurser. Då handlar det om att se till att resurserna finns för att skapa de förutsättningarna. Det handlar inte om fler prov, mer hets och mer konkurrens, utan om en helhetssyn i undervisningen och ett inflytande för Sveriges elever över den egna vardagen i skolan.

Fru talman! Om det inte hade varit ordning i denna kammare hade Kalle Larsson inte kunnat säga någonting, så det är väl bra med ordning och reda. Alla goda idéer måste bli verklighet i skolans vardagliga arbete. Låt mig ta med er till Aspelidens skola i Linköping. Där kan vi konstatera att lärare inte mår bra om inte elever mår bra, och vice versa. Skolandan och miljön påverkar elevers lust att lära, och det i sin tur påverkar lärares lust att undervisa. Lärare har inte en chans att möta 30 elevers olika behov när de inte får organisera sin undervisning så att lärande blir möjligt. Det nuvarande alltför statiska systemet skapar problem som förhindrar skolan att nå målen. Elever kan längta efter vuxna som bryr sig, samtidigt som lärarna känner sig otillräckliga och inte hinner med. Eleven förstår inte undervisningen och orkar inte hänga med, medan kamraten tycker att den är alldeles för enkel och grips av leda. Läraren vet att alla elever inte kommer att kunna ta till sig hans undervisning hur han än genomför den i den givna situationen. Eleverna hittar ofta på bus. Fru talman! Det är hög tid att ta till sig de guldkorn som skulle kunna vända en otillständig skolsituation: - Engagera föräldrar. De kan sina barns sätt att lära utanför skolan och kan ge goda råd i skolarbetet. - Diskutera lärares arbetsvillkor. - Ge lärarna status, auktoritet och frihet att organisera sin undervisning utifrån de elever de faktiskt har. Ombesörj att varje barn får rätt till fostran och kunskap. - Snygga upp skolmiljön och ge lärarna bra arbetsplatser. Det bidrar till en god skolanda. Vi har alla minnen av skilda slag från en skoltid som vi inte vill att våra barn ska uppleva. Förbättringar är genomförda sedan dess, och de är vi tacksamma för. Nu har vi möjligheter, och vi har dessutom ansvaret, att göra de förändringar som blir vårt goda arv att föra vidare.
Fru talman! I går eftermiddag var jag och besökte en gymnasieskola utanför Stockholm. Där fick jag vara med och se på undervisningen i en grupp som hade startat speciellt för att arbeta med läs och skrivutveckling. Skolan hade med sina knappa resurser försökt se till att ungefär 100 elever skulle få extrastöd och hjälp med sina kunskaper. På den skolan, som har ungefär 1 500 elever, hade 100 elever så dåliga kunskaper i matematik och svenska att de vad beträffar kunskaper låg mellan årskurs 5 och 7 i grundskolan. Dessa lever har gått ut med godkända kunskaper från grundskolan. Det är inte att vara snäll och hjälpa eleverna om man sänker kraven och ger dem godkända betyg. Det är att stjälpa dem och deras fortsatta utveckling. Vi i Centerpartiet vill satsa stort på skolan. Det säger jag även till Kalle Larsson. Vi vill öka resurserna till skolan. Vi vill ge eleverna möjligheter till bra kunskap. Ett led i det är att införa en stor satsning på just läs och skrivutveckling, en nationell handlingsplan om att alla elever från början får möjligheten att lära sig läsa och skriva. Då krävs det som vi diskuterar här; lärare med kunskaper, fler lärare, specialistlärare som kan vidareförmedla och hjälpa eleverna att utvecklas på ett bra sätt. Ett annat steg för att öka kvaliteten är att stärka skolans egen roll med ett ökat ansvar och ökad makt så att man lokalt kan vara med och forma skolan för eleverna. I de lokala skolstyrelserna kan elever, lärare och andra vara med och utveckla skolan utifrån sin egen grund. Det måste förenas med statligt ansvar för att upprätthålla likvärdigheten, men inte för att öka likformigheten genom förstatligande eller en ny statlig detaljreglering. Det handlar om att ställa höga krav på kommunerna och se till att man har en bra utvärdering så att det fungerar på ett bra sätt. Fru talman! Slutligen vill jag bara säga några ord om det fortsatta arbetet inom skolan. Det är bra att vi har haft debatten i dag. Det är bra att många fina nya förslag har kommit. Men nu krävs det inte bara nya, fina förslag. Nu krävs det handling, skolministern! Jag vill gärna se de saker som statsrådet säger att hon har tagit till sig, de idéer som vi har haft och som hon säger att hon har tagit till sig här i kammaren, komma på papper. Jag vill se en ny handlingsplan för en ny skola där eleverna kan få godkända kunskaper.

Fru talman! Skolan är till för eleverna, Kalle Larsson. Skolans mål är att ge eleverna det de har rätt att kräva. I det arbetet är lärarna skolans viktigaste resurs. Vi kan tycka mycket, och vi kan mena väl. Men det den svenska skolan behöver nu är konkreta förslag. Jag tror att vi måste acceptera själva grundinställningen, att skolan inte kan lösa alla samhällets problem. Den kanske inte alltid har tid och ork att syssla med allting, men skolan har en specialkompetens, och det är utbildning. Får eleverna det de har kommit till skolan för att lära sig, t.ex. det kanske allra viktigaste, sitt språk, så löses många av problemen med s.k. bråkiga elever på skolan. För det är klart att man bråkar när man redan efter andra, tredje året inte fattar vad de andra pratar om i skolan. Även s.k. bråk är ofta ett rent kunskapsproblem. Jag har många konkreta förslag. Skärp kursplanerna så att det blir tydligt vad som krävs i olika ämnen. Ge nationella prov obligatoriskt redan i trean. Sätt betyg några år tidigare i skolan. Inför en betygsskala med flera steg så att vi får en mer nyanserad bedömning av eleverna. Inrätta en fristående, oberoende skolinspektion för en klar och tydlig objektiv utvärdering. Jag är medveten om att skolministern har fått många frågor här, men en enda fråga skulle jag vara tacksam om ministern tog sig tid att besvara. Anser ministern att det är viktigt att starta ett arbete för att pröva om betygen motsvarar de uppsatta målen så att ingen elev som skickas vidare med godkänt betyg utan kunskaper blir bestulen på sin rätt till stöd i skolan?

Fru talman! Jag lyssnade naturligtvis med speciellt intresse på moderaterna, som har väckt den här debatten, när de gäller vilka förslag som skulle komma. Jag fick inte så många förslag. Beatrice Ask angav två förslag: prov och betyg tidigare och att stänga dåliga skolor. Vi kanske kan få en förlängning av den listan. Vi i Miljöpartiet är mot betyg, bl.a. för att de är urusla som mätinstrument. Det är ungefär som att mäta längd med ett gummiband med instruktioner om att man ska hålla det lagom spänt. Betygsanvisningarna är så vaga att lärarna inte har någon möjlighet att sätta rättvisa betyg. Men det är inte det som är huvudskälet. Det är att vi inte tror att betyg är någon bra motiveringsfaktor. Det är bättre att en elev läser av intresse för ämnet än för att få ett bra betyg. Vi skulle i stället vilja utveckla elevdemokratin, möjligheten för eleverna att själva påverka sin studiesituation. I Skolverkets rapport finner vi också att elevinflytandet har gynnsamma effekter på prestationerna i skolan. Elevens inflytande över den egna situationen i skolan är viktig, och den saknas på vissa håll enligt Skolverket. Till sist har jag bara en fråga om något som egentligen är lite förvånande. Vi har en läroplan där allt det viktiga står om målen och syftet med skolan och undervisningen. Hur kommer det sig att vi inte har en elevversion av läroplanen? Hur många elever får över huvud taget ta del av den? Varför har vi en skola där bara lärarna tar del av läroplanen, det instrument som ska ange vad det dagliga arbetet i skolan syftar till? Det är förvånansvärt. Det kanske vore ett bra första steg på vägen mot att få en skola med reellt elevinflytande att man också satte de dokumenten i lämplig utformning i elevernas händer.

Fru talman! Med tanke på riksdagens debattregler vill jag hänvisa både skolministern och Kalle Larsson till Moderaternas webbsida. Där finns samtliga moderata motioner med mängder av förslag på vad vi tycker att man ska göra. Det finns bl.a. en motion som heter 101 åtgärder för en bättre skola. Där finns det många svar när det gäller olika delar av det som vi tycker att man måste göra. Skolministern pratar om en förstärkning av skolan. Det är ju ingen förstärkning ni föreslår. Ni föreslår att man ska dra ur proppen. Maxtaxeförslaget handlar inte bara om fyra och femåringar och om allmän förskola. Det handlar framför allt om att man lägger ned pengar på förskolan motsvarande en hel termins undervisning och låter kommunerna spara. Vi vet av erfarenhet att skolan får dra det kortaste strået. Perssonpengarna har ju inte heller gått till skolorna. Det finns många undersökningar som visar att pengarna har gått till en massa andra saker. Det är säkert bra, men de har likväl inte gått dit de skulle. Man kan alltså se på det här från olika håll. Det var ju pinsamt i valrörelsen. Moderatledda kommuner satsar mer på skolan än socialdemokratiskt ledda kommuner. Det var precis som Kalle Larsson sade: I Stockholm satsar man på skolan. Och så tvingades han dra till med att man sparar på annat. Ja, i Stockholm satsar man bl.a. på böcker. Det behövs böcker. Det är inte vi moderater emot, men det handlar om att man måste prioritera grundskolan. Vi moderater kommer aldrig att acceptera att var femte ungdom ställs åt sidan därför att grundskolan inte är tillräckligt bra. Den måste bli bättre. Annars har vi inte ens en folkskola. Med raketens hastighet håller vi på att färdas tillbaka till en situation där 20 % av eleverna slås ut och icke ges förutsättningar för att klara av den utbildning som de behöver. Samhället har förändrats, och kraven är högre. Därför måste grundskolan lyckas bättre. Vi moderater säger ja till mångfald och valfrihet. Vi säger inte nej. Vi försöker inte stoppa och hindra förnyelse och förändring i likhet med regeringen. Vi tar till oss föräldrarna som en kraft för barnens fostran och utbildning. Och vi inser att ansvaret för skolan måste delas av många. Regeringen måste ta ett större ansvar för att de nationella målen ska nås. Riksdagens revisorer, Skolverket och många andra har visat att läget i dag inte är bra. Det är självklart att vi måste få upp Skolverkets lägesrapport och annat till debatt här i kammaren, så att vi kan ta vårt ansvar.

Fru talman! Sven-Erik Sjöstrand har ställt fyra frågor till mig som har samband med att de svenska reglerna om användning av lösningsmedlet trikloretylen, tri, nu prövas vid EG-domstolen. Inom EU pågår också ett arbete med att bedöma hur farligt tri är och vilka slutsatser som ska dras av de vetenskapliga fakta som kommer fram. Sven-Erik Sjöstrands frågor avser i stora delar utrikessekretess och offentlighet. Detta hör inte till mitt ansvarsområde i regeringen, men det finns starka kopplingar till miljöarbetet. Första frågan handlar om hur jag, som miljöminister, kan verka för att kommissionens handlingar blir offentliga. Jag är självfallet angelägen om att alla fakta som belyser tri-frågan redovisas öppet. Men jag måste också följa de regler som gäller. Jag kan alltså inte utan vidare göra kommissionens handlingar offentliga. Däremot avser jag att vara med och påverka så att reglerna ändras. När det gäller kommissionens inlagor till EG domstolen kommer jag till den andra frågan: Hur kan förbindelserna med EG-domstolen och kommissionen skadas om vi gör handlingarna offentliga? EG-domstolen har regler som vi inte ensidigt kan nonchalera. Enligt domstolen är sekretessen viktig. Normalt kan ingen utomstående person ta del av handlingar som ges in i ett pågående mål. Skälet är att en part ska kunna försvara sina intressen oberoende av yttre påverkan. Domstolen ger en part tillgång till andra parters inlagor endast för att parten ska kunna försvara sin egen ståndpunkt. Också kommissionen har bestämmelser om allmänhetens möjligheter att ta del av handlingar. Normalt lämnar kommissionen inte ut handlingar som rör pågående rättsliga förfaranden. Det som händer i EG-domstolen kan få stor betydelse för bl.a. miljön. Därför bevakar regeringen vad som händer i andra mål. Om frågor prövas som har betydelse för t.ex. miljön, vill vi kunna få del av vad som sker och vid behov yttra oss eller t.o.m. intervenera. Skulle vi missbruka våra möjligheter att ta del av EG-domstolens och kommissionens handlingar, kan EG-domstolen bestämma att sekretess ska gälla även i förhållande till den svenska regeringen. Det skulle naturligtvis försvåra våra ambitioner på miljöområdet. När det gäller vad som i övrigt kan göras för att kommissionens handlingar skall bli offentliga, kommer jag till Sven-Erik Sjöstrands tredje fråga. Ja, jag avser att verka för att de nya EU-bestämmelserna om offentlighet ska leda till ökad insyn och öppenhet i fråga om beslut som rör miljöfarlig verksamhet. Frågan om öppenhet är också högt prioriterad hos regeringen. Genom Amsterdamfördraget slogs fast att allmänheten ska ges rätt att ta del av bl.a. kommissionens handlingar. Närmare bestämmelser om detta kommer att antas efter att kommissionen lämnat ett förslag. Det förslaget väntas inom kort. Regeringen kommer att på samtliga politikområden arbeta för att de nya reglerna ska leda till största möjliga öppenhet. Min egen uppmärksamhet kommer givetvis att vara särskilt inriktad på den offentlighet som har betydelse för miljöfrågorna. Slutligen den fjärde av Sven-Erik Sjöstrands frågor: Kommer jag att vidta några åtgärder om EG domstolen upphäver Sveriges förbud mot trikloretylen? EG-domstolen kan inte upphäva de svenska bestämmelserna. Däremot uttalar sig domstolen om hur våra regler överensstämmer med EG-rätten. Beroende på vad domstolen säger, avser jag att ta initiativ till de ändringar av de svenska reglerna som kan komma att behövas. De svenska reglerna syftar till en övergång från användning av tri till mindre farliga alternativ. I EG domstolen argumenterar vi för att förbudet, med möjligheten att få dispens när inget tillgängligt alternativ finns, är den metod som även från EG-rättslig synpunkt bäst kan åstadkomma detta. Om domstolen inte delar den uppfattningen, kan det bli nödvändigt att ändra reglerna. I så fall kan utrymmet för avvägningar i de enskilda fallen komma att minskas. Domstolens avgörande kan leda till att trianvändningen blir mer detaljstyrd. Under alla omständigheter kommer jag att se till att reglerna utformas så att övergången till mindre farliga alternativ fortsätter. Användningen av tri ska inte öka.
Fru talman! Först vill jag tacka miljöministern för svaret. Det som kanske gladde mig mest med svaret var den avslutande meningen: Användningen av tri ska inte öka. Där är jag och miljöministern helt överens. Ett lösningsmedel med trikloretylens egenskaper bör egentligen inte alls exponeras för något levande. Ett nollvärde vore därför önskvärt. Av miljöministerns svar vad gäller offentlighet framgår att ministern vill följa regler. Men finns det helt klara regler? Och kanske den viktigaste frågan: Har miljöministern frågat Margot Wallström, kommissionens miljöansvarige, om det är okej med offentlighet kring detta ärende? Såvitt jag förstår vill kommissionär Margot Wallström ha stor öppenhet. Hela den nya kommissionen pratar mycket om öppenhet. Fru talman! När interpellation skrevs var jag klart medveten om att denna fråga till vissa delar berör utrikessekretessen och offentligheten. Upprinnelsen till debatten var att den fackliga tidningen Dagens Arbete och dess alerta journalister begärde att få ta del av allmän handling. Begäran riktades till Utrikesdepartementet, och utrikesministern skrev under på regeringens vägnar. Vid denna begäran visade det sig att bara vissa saker var offentliga. Tidningen Dagens Arbete fick inte ta del av kommissionens rättsliga argumentation och slutsatser i målet vid EG Personligen anser jag att det svenska förbudet mot trikloretylen är en viktig principfråga för hela den svenska miljöpolitiken. En sådan viktig fråga ska inte få avgöras med att viktiga fakta hålls dolda för allmänheten. Därför hoppas jag verkligen att miljöministern ser det som en prioriterad uppgift att försöka påverka så att reglerna ändras. Det är inte bra vare sig för demokratin och opinionsbildningen eller för ett seriöst miljöarbete om viktiga förslag är sekretessbelagda. Det är bara de mäktiga kemiföretagen nere i Europa som vinner på detta. Många av dem verkar inte bry sig så mycket om arbetsmiljön och de risker som många löntagare utsätts för. Miljöministern skriver i svaret att kommissionen normalt inte lämnar ut handlingar som rör pågående rättsliga förfaranden. Samtidigt slogs det fast genom Amsterdamfördraget att allmänheten ska ges rätt att ta del av kommissionens handlingar. Miljöministern säger att det kommer närmare bestämmelser om detta inom kort. Men hur länge kan det dröja? Kommer alla handlingar att bli offentliga, eller kommer sekretessen fortfarande att gälla på de områden som ses som känsliga av kommissionen? År 1997 läste jag att en expertgrupp inom EU skulle skärpa bedömningen av trikloretylen. I stället för nuvarande placering i kategori 3, vilket innebär att tri misstänks orsaka cancer, ville expertgruppen placera tri i kategori 2, cancerframkallande. När detta meddelande kom var det inte bara arbetsmiljöintresserade löntagare som var glada utan också toxikologer och forskare på Kemikalieinspektionen. Expertgruppen lämnade sitt förslag till en förberedande grupp. Men denna grupp bordlade frågan sommaren 1997. Det var tydligen ett politiskt kontroversiellt beslut. Kommentarerna från den svenska kemikalieinspektionen var att den vetenskapliga expertgruppens nya bedömningar och förslag finns, oavsett vad som händer.
Fru talman! När det gäller frågan om offentlighet är det alldeles klart att den nya kommissionen har en annan attityd till detta. Till det har inte minst Margot Wallström bidragit med uttalanden på miljöområdet. Hon har talat om det stora behovet inom miljöarbetet att så många fakta som möjligt blir kända. Det är kanske just på miljöområdet som öppenheten är allra viktigast. Det är därför som ambitionen finns med i Amsterdamfördraget. Vad som nu sker är att man håller på att arbeta fram konkreta förslag för att öka öppenheten. Det är de förslagen som vi väntar på. Jag hoppas att de kommer väldigt snart. Självfallet hör Sverige till de länder som driver på i fråga om öppenhet. Sverige hör också till de länder som driver på när det gäller kemikaliepolitiken i Europa. När vi blev medlemmar fick vi ett antal undantag för att kunna behålla vår höga skyddsnivå. Det visade sig efter fyra års idogt svenskt arbete - och det kan jag säga, eftersom jag inte var miljöministern på den tiden - att vi kunde behålla dessa undantag. Dessutom kunde vi medverka till att höja skyddsnivåerna för en mängd andra kemikalier för hela Europa. Jag tycker att det var en väldig framgång för det svenska arbetet inom EU. Det var på sätt och vis också en framgång för EU som instrument för vidare miljöambitioner än vad som bara gäller vårt eget land. Min förhoppning är självfallet att vi kan åstadkomma samma resultat när det gäller tri. Vi driver frågan om att förändra riskklassificeringen av tri i enlighet med förslaget från den expertgrupp som Sven-Erik Sjöstrand hänvisar till. Det finns än så länge inte någon enighet, men den svenska positionen är alldeles klar. Vi får se hur arbetet kommer att kunna fortsätta och vilka resultat det kommer att få.
Fru talman! Alla stora miljösegrar i Sverige har vunnits genom ett brett engagemang bland många människor. Men EU har en karaktär av hemlighetsmakeri. Det finns nästan ingen offentlig debatt om besluten. EU-arbetet har också varit trögstartat, eftersom medlemmarna har visat ett ganska svalt intresse. Att kringgå offentligheten gör ju inte saken bättre. Det innebär ett klart minskat folkligt engagemang i politiken. En förutsättning för att kunna skapa opinion för eller emot politiska förslag i Sverige är den massmediala debatten. Genom insändare, artiklar och ledarsidor i hundratals dagstidningar blir det ofta debatt om förslag som ska upp i riksdagen. Men på EU-nivå saknas denna offentlighet trots att EU får mer och mer att säga till om. Detta tycker jag leder till ett klart demokratiskt underskott. "Harmoniseringsregler" är ett ord som ofta hörs i miljösammanhang. Om ett lands hårdare miljö eller hälsokrav på något vis försvårar försäljningen av en utländsk vara är bestämmelsen ett handelshinder och därmed olaglig. Enskilda länder kan på detta sätt hindras att ställa egna miljö och hälsokrav på varuområdet. Vi har sett ganska många exempel på att medlemsländer tvingas försämra sina miljökrav. För några år sedan läste jag att USA:s delstater har större frihet än EU:s medlemsländer att driva sin egen miljöpolitik. Nu har detta kanske ändrats lite, men det är fortfarande lite grann så här. I Vänsterpartiet och inom stora delar av miljörörelsen har vi varit rädda för att EU skulle bli ett redskap i händerna på dem som vill hindra utvecklingen på miljöområdet. Industrin och framför allt konservativa politiska krafter försöker hindra nationell lagstiftning genom att kräva beslut på EU-nivå. Det har också visat sig att den ganska omtalade miljögarantin är långt ifrån en garanti. Tillämpningen av miljögarantin tycks vara mycket restriktiv. Fru talman! Jag skulle därför vilja fråga miljöministern om han tror att miljögarantin kan användas mer i framtiden - i synnerhet nu när vi har fått en duktig svensk kommissionär med ansvar för miljöområdet inom EU.
Fru talman! Det är möjligt att man kan använda miljögarantin mer i framtiden. Det är lite svårt att kommentera det när man inte har några specifika förhållanden att utgå ifrån. Miljögarantin är viktig, och öppenheten är viktig. Där verkar det som om interpellanten och jag har ungefär samma inställning. Vi vill fortsätta att kunna förbjuda tri - det är den frågan vi driver - och vi vill öka öppenheten mycket. Som alla känner till är det den svenska ståndpunkten, och den svenska regeringen har också prioriterat detta ganska hårt i arbetet med att förändra EU. Det är inte så enkelt att man bara kan säga att medlemskapet i EU innebär att vi tar på oss lite restriktioner för vad vi kan göra nationellt. Framför allt innebär medlemskapet i EU i stället stora möjligheter för oss att direkt påverka miljön inte bara i vårt eget land utan också i hela Europa. Genom den kraft som finns i EU kan vi också verka ledande i de globala, internationella miljöfrågorna. Detta har jag upplevt väldigt tydligt under det år som jag har varit miljöminister. De här möjligheterna är oerhört viktiga och värdefulla. Jag exemplifierade Sveriges framgångar med vad vi åstadkommit på kemikaliepolitikens område. Jag tycker också att jag kan säga att miljöprogressiviteten, den progressiva miljöpolitiken, inom EU är under en stark och positiv utveckling. Det är en av förklaringarna till våra framgångar på kemikaliepolitikens område. Det är också en av förklaringarna till att EU har kunnat ha en stark, ledande roll t.ex. i det internationella klimatarbetet. Man kan kanske vara lite skeptisk till det svenska EU-medlemskapet på en del områden. Men när det gäller miljöpolitiken är det nog väldigt svårt att komma fram till en annan ståndpunkt än att medlemskapet är oerhört viktigt för ett land som vill driva miljöfrågorna, ta ansvar för medborgarna och miljön i andra länder och som inser att miljön är globaliserad. Inom EU kan man medverka och förändra förhållandena.
Fru talman! Visst är internationellt samarbete väldigt viktigt, miljöministern, inte minst på miljöområdet. Men allt behöver ju inte gå genom hårt styrda regelverk. Internationell miljökamp kan ju också bedrivas av miljöorganisationer runtom i världen. Allt slags internationellt samarbete i miljöfrågor är nog bra. Avslutningsvis vill jag berätta att jag kom i kontakt med ämnet tri för ca 25 år sedan på ett stort kemiskt företag där jag jobbade i många år. Det visade sig att nio medarbetare hade fått förhöjda levervärden. Samtliga dessa jobbade med lösningsmedlet tri. Det användes för att tvätta och rengöra valsar. Företagshälsovård, yrkesinspektion m.fl. kopplades in, och man lyckades hitta ett ersättningsämne. De flesta som hade exponerats för tri återfick normala levervärden, och det var ju glädjande. Men en av de exponerade fick tyvärr cancer - en till mig mycket nära väns mamma. Hon fick levercancer. För 25 år sedan kunde vi tyvärr inte bevisa detta och få skadan godkänd som arbetssjukdom. Det fanns inte så mycket forskning kring ämnet då. Min väns mamma dog för drygt 20 år sedan på grund av tri - som jag ser det i alla fall. När man själv har jobbat mycket med kemikalier och sett många skador hoppas man verkligen att vi får behålla tri-förbudet. Jag hoppas därför att miljöministern, regeringen och Margot Wallström gör sitt yttersta för att förbudet ska gälla även i framtiden. Avslutningsvis vill jag tacka miljöministern för debatten. Tack!
Fru talman! Jag tror att vi har precis samma syn på det oönskade i att använda tri, samma syn på behovet av att behålla förbudet och samma syn på att fortsätta fasa ut den användning av tri som nu sker genom de dispenser som kan ges. För min del gäller också att jag har ambitionen att medverka till en sådan utveckling även i Europa. Jag vill avsluta med en liten kommentar som gäller frågan om EU och möjligheten att föra en aktiv och bra miljöpolitik. Vi står nu inför förhandlingar med tio länder som så småningom vill bli medlemmar av EU. Vi vet att när det t.ex. gäller försurning kommer 70 % av det försurande nedfallet från andra länder än Sverige - många av dem på andra sidan Östersjön. Det blir självfallet av en oerhört stor betydelse för den svenska miljön om vi kan medverka till att de här länderna så snabbt som det någonsin är möjligt kommer in under den, i jämförelse med de här ländernas, väldigt stränga miljölagstiftning som vi har inom den europeiska unionen. Det är en sträng lagstiftning - men jag är inte nöjd med den utan jag vill försöka utveckla ytterligare åt rätt håll.

Fru talman! Catharina Hagen har frågat mig om vilka åtgärder jag kommer att vidta för att vi skall få en konkurrenskraftig beskattning av personaloptioner och när åtgärderna i så fall kommer att genomföras. Låt mig börja med en kort beskrivning av vad en personaloption är och hur beskattningen av den är utformad. En personaloption är en rättighet som ges ut enbart till anställda inom ett företag eller en företagsgrupp. Den innebär att den anställde under vissa förutsättningar i framtiden har rätt att förvärva aktier till ett i förväg bestämt pris. Optionsvillkoren är enhetliga för samtliga anställda som får del av förmånen och är ofta bestämda i en optionsplan. Vanligast är att den anställde får personaloptionen utan att betala någon ersättning till utställaren. Personaloptionen kännetecknas av att den är förenad med olika förfoganderättsinskränkningar - t.ex. att den inte får överlåtas eller pantsättas - och att den kan utnyttjas först efter en viss kvalifikationstid. Det är inte ovanligt att optionen är uppdelad i "etapper" med olika kvalifikationstider. Optionens löptid är lång, ofta tio år. Vanligtvis förfaller personaloptionen om anställningen upphör på grund av uppsägning, avskedande eller dödsfall. En viktig princip i det svenska skattesystemet är att alla inkomster av arbete skall beskattas på samma sätt, oavsett om ersättningen utgår som kontant lön eller som en förmån. Förmåner skall i princip tas upp till sitt marknadsvärde. Förmånen av en personaloption beskattas alltså enligt fast praxis som inkomst av tjänst. Det är inte bara i Sverige som det sker, utan många andra västeuropeiska länder behandlar också dessa slag av optioner som tjänsteinkomst. Det är naturligt eftersom förvärvet är starkt knutet till anställningen. Förutsättningen för att någon ska erbjudas att förvärva en personaloption är ju att denne är anställd i ett företag eller en företagsgrupp. - oberoende av om den faktiskt utnyttjades eller inte. Samtidigt var det oklart hur förmånen av personaloptionen skulle värderas. De nya reglerna innebär att förmånen ska beskattas det år den utnyttjas eller överlåts. Det är då enkelt att värdera förmånen. Som skattepliktig förmån ska tas upp skillnaden mellan marknadsvärdet på det underliggande värdepapperet vid utnyttjandet och det pris som innehavaren av optionen betalar för värdepapperet. I och med att beskattning ska ske vid utnyttjandet kommer värdestegringen på aktien efter utställandet av optionen och fram till utnyttjandet att beskattas som inkomst av tjänst. Det kan i många fall leda till ett högre skattepliktigt belopp i jämförelse med tidigare praxis. Däremot blir reavinsten vid avyttring av en aktie som förvärvats genom optionen lägre, eftersom aktien får ett högre ingångsvärde. Ändringarna i beskattningen av personaloptioner har endast tillämpats drygt ett år. Det rådde stor enighet kring förslagets fördelar, och det genomfördes efter initiativ av både näringsliv och myndigheter. Inte heller vid riksdagsbehandlingen framfördes några reservationer mot förslaget. Enligt min mening är det alldeles för tidigt att dra några bestämda slutsatser om effekterna av de nya reglerna. Jag ser alltså inte något behov av att i dagsläget ta initiativ till förändringar i beskattningen av personaloptioner. Det finns däremot - liksom i många andra fall - anledning att noga följa effekterna av de förändrade skattereglerna.
Fru talman! Jag tackar för svaret. Finansministern har dock valt att i sitt svar lägga en stor del av tiden på att beskriva vad personaloptioner är för någonting, och det var inte det som min fråga gällde. Jag tycker att det är ganska typiskt för regeringen att inte vilja diskutera sakfrågan. I stället berättar finansministern här på en och en halv sida för mig vad personaloptioner är för någonting, precis som om jag inte visste det. Jag vill ha en debatt om villkoren när det gäller användningen av personaloptioner. Som finansministern säger här beskattar Sverige, liksom många andra länder, personaloptioner som inkomst av tjänst. Men det är ju just det som är problemet, eftersom vi i Sverige har så otroligt höga sociala avgifter och hög beskattning på arbete. Vi har också en marginalskatt som är mycket hög vid låga inkomster. Det särskiljer oss också från andra länder. Men detta är inte hela sanningen. I många länder har man speciellt förmånliga regler för personaloptioner. I t.ex. USA och England är det så att om optionerna uppfyller vissa villkor slipper man de sociala avgifterna, och beskattningen är dessutom lägre än den normala inkomstskatten. Ovanpå detta är fåmansbolagsreglerna i Sverige också en nackdel när det gäller beskattningen av optionsinstrumentet. När de anställda i ett fåmansbolag ska sälja de aktier som de har fått genom att ha löst in sina optioner drabbas dessa aktier av den beskattningen som gäller för fåmansbolag. Det gör att väldigt många aktieförsäljningar beskattas som inkomst av tjänst. Det är t.o.m. så att även om bolaget har blivit noterat är den s.k. karenstiden för fåmansbolagsreglerna så lång att aktieägaren straffas långt tid efter noteringen för att han en gång var delägare i ett fåmansbolag. Återigen är det de riktiga entreprenörerna som drabbas, dvs. de små företagen. De stora företagen har inte dessa problem. Därför anser jag att så länge vi har kvar vår höga beskattning av arbete måste vi hitta ett annat sätt att beskatta personaloptioner. Man kan titta på ett företags kapital. Förr fanns det bara finansiellt och fysiskt kapital, men i dag är det många som anser att humankapitalet också är att anse som ett företagskapital. Därför skulle man kunna se beskattning av personaloptioner som beskattning av kapital. Det är ett sätt att eventuellt förändra beskattningen. Forskningen visar också att många små och nya företag har behov av att hålla nere kostnaderna i början av företagets tidiga utvecklingsfas. Därför har det stor betydelse om man kan arbeta med lågt beskattade optioner som belöningsinstrument. De svenska reglerna för beskattning av dessa optioner försvårar framväxten av fler och växande företag i landet. De driftiga och kompetenta personer som vi är beroende av för vår välfärd väntar inte och ser. De agerar och flyttar. Och om de inte flyttar sig själv till att börja med, så flyttar de bolag, fonder och riskkapital. Till sist är det inte bara pengar som flyttas, utan också besluten. Regeringen väntar och drar inte några slutsatser av detta. Alla tycks veta vad som pågår utom regeringen. Därför är jag mycket missnöjd med svaret där finansministern säger att det är alldeles för tidigt att dra några bestämda slutsatser och att det inte finns något behov av att ta initiativ till förändringar i beskattningen av personaloptioner. Regeringen agerar inte alls i denna viktiga fråga heller utan nöjer sig med att eventuellt reagera i framtiden. Världen rullar på fortare än så, och utvecklingen och informationen om vad som händer i andra länder sprids blixtsnabbt alltmedan den svenska regeringen agerar som en koloss på lerfötter.
Fru talman! Svaret på den sista frågan är nej. Jag har lämnat ett svar på den fråga som interpellanten har levererat. Om interpellanten inte är nöjd med svaret kan det möjligen bero på att interpellanten har en annan grundsyn än jag när det gäller skattepolitiken. Min uppfattning är - och det kan hända att interpellanten inte delar den - att inkomst av tjänst ska beskattas på samma sätt som inkomst från option. Jag kan inte se något skäl till att skapa en särskild förmån för den som får inkomst via option i förhållande till den som får inkomst av tjänst. Det skulle vara att gå ifrån en väldigt viktig princip i vår skattelagstiftning. Det skulle dessutom skapa en mycket märklig differentiering mellan dem som får vanliga inkomster av tjänst och dem som får möjligheten till optioner. I det här fallet skulle det leda till en konstig situation och utveckling på vår arbetsmarknad och i vårt näringsliv. Jag vet att Catharina Hagen, liksom många andra moderater, helst av allt vill sänka alla skatter. Men det är en helt annan diskussion. Därför har jag lämnat ett korrekt och tydligt svar. Det finns ingen anledning att ändra de principer som vi har i vår skattelagstiftning. Om Catharina Hagen har en annan uppfattning om skattepolitiken som sådan kan vi diskutera det vid ett annat tillfälle.
Fru talman! Jag kan tillägga att det inte bara är de problem som jag har tagit upp här som jag anser är allvarliga. Beskattningen av personaloptioner i dag gör att de företag som ska betala de sociala avgifterna när optionerna löses in står inför en mycket stor osäkerhet, eftersom de inte känner till de sociala kostnaderna förrän alla personaloptioner har lösts in. Detta blir ett stort problem i de fall där företagen eventuellt håller på att bli uppköpta eller går samman med ett annat företag. Det är mycket svårt att beräkna den skuld som företaget har. Jag tycker att det är en osäkerhet som man absolut måste titta på. Det finns många varianter för att lösa detta. En är att förlägga tidpunkten för betalningen av de sociala avgifterna till ett annat tillfälle. Det är de ena problemet. Det andra problemet är de nuvarande reglerna som gäller utlänningar eller svenskar som kommer hem till Sverige från utlandet för att kanske besätta höga poster i de företag som man har blivit delägare i. Dessa personer kan ha med sig optioner som de har fått i utlandet. De kan jobba i Sverige ett tag utan att sälja dessa optioner. Sedan åker de kanske tillbaka till utlandet igen. De har inte gjort någonting med de optioner de hade med sig, och ändå ska de skatta av dem i Sverige. Det är ett jätteproblem, framför allt för utlänningar. Regeringen verkar över huvud taget inte vara intresserad av att ändra villkoren för att underlätta för utlänningar att komma till Sverige. Detta är också ett problem. Detta är ganska tekniska saker som jag tar upp. Den stora principiella frågan är ju att vi har en global konkurrens om kompetenta personer. Bakgrunden till min fråga är att konkurrensen om duktiga personer är internationell, och utvecklingen går mycket fort. De kunskapsintensiva företagen i Sverige röner en allt större uppmärksamhet från omvärlden. De personer som arbetar inom de här företagen är mycket eftertraktade och har inte sällan unika kunskaper. Det är ett internationellt problem att bristen på humankapital inom många expanderande branscher i dag är mer uttalad än bristen på finansiellt kapital. Därför är det nödvändigt att vi kan konkurrera på liknande villkor som andra aktuella länder när det gäller att attrahera och behålla kompetent personal. Risken är annars att nya affärsidéer förverkligas utomlands och att personerna flyttar ut. Jag anser att vi i dag har en unik chans att få stor utväxling på den kompetens vi har inom viktiga områden, t.ex. Internet, telekom och data. Många framgångar hos de svenska företagen inom framför allt IT branschen är goda nyheter för Sverige som nation. Men trots detta försprång är det inte alls säkert att aktiebolaget Sverige kommer att dra nytta av det. Man kan uttrycka det som så att sällan har våra möjligheter till en framtida uthållig tillväxt varit så stora. Men dröjer vi med åtgärder kan vi förspilla dessa möjligheter. Många experter befarar att en flyttvåg bland IT bolagen inte är långt borta. Anledningen till detta är den svenska skattelagstiftningen. Det rör sig om dubbelbeskattningen, förmögenhetsskatten och inkomstskatten. Men det största problemet anser många nu vara beskattningen av personaloptioner, som alltså är oförmånlig i Sverige. Därför ställer jag nu en ny fråga till finansministern: Vad kan få finansministern att över huvud taget titta på frågan om personaloptioner?
Fru talman! Jag har en viss förståelse för finansministerns svar, eftersom jag var den inom Moderata samlingspartiet som tidigare hade att bearbeta personaloptionsfrågan. Vi var nöjda för ett år sedan när de nuvarande reglerna infördes. Men nu är det ju så, fru talman, att verkligheten ibland springer ifrån oss, och det gör den just nu. Jag har varit ute bland många av de s.k. nya företagen inom nya branscher. När man skall lista problemområden återkommer alltid det här med ersättningen till de anställda. Man har ingen vidare lönsamhet, även om kursen stiger när det gäller de noterade bolagen. Men det hjälper ju inte företaget som sådant, utan man skall försöka rekrytera kompetenta människor och behålla dem. Och då har personaloptioner varit ett sätt. Nu är det så komplicerade anordningar att det var en advokat som skrev i SAF-tidningen att det är som julafton för advokater att hitta reglerna. Men det viktigaste - och det har Catharina Hagen också varit inne på - är den institutionella konkurrens vi har från framför allt Storbritannien och USA. Rekryteringsexperter från företag är ute bland de nya företagen och raggar personal, men även direkt på högskolor och universitet. Förutom en bättre ingångslön kan de ofta erbjuda optionsprogram som beskattas på ett bättre sätt. Jag tror inte att någon av de 349 ledamöterna, och jag tror inte heller regeringen tycker att det är bra på sikt att kompetensen flyr ur landet. Min enkla reflexion, i likhet med Catharina Hagen, är att man skulle initiera en utredning för att skapa en beredskap för att så att säga kunna mota Olle i grind. På agendan har vi förmodligen skattelättnader för utländska experter. Det är åtminstone aviserat att det skall komma ett sådant förslag till kammaren. Den här frågan ligger i ungefär samma härad. Min rekommendation till finansministern, trots att vi bara har ett års erfarenhet beroende på att utvecklingen drar i väg så långt, är att initiera en utredning inom departementet eller parlamentariskt för att se vilken beredskap vi skall ha. Min enkla fråga är: Skulle finansministern, trots vad som har sagts från talarstolen, ändå kunna överväga att göra något sådant? Jag tror att det vore bra för landet, för landets näringsliv och för landets medborgare.
Fru talman! Det är viktigt att svenskt näringsliv har goda villkor. Det är också viktigt för landet att vi har en bra tillväxt och att skattepolitiken och den ekonomiska politiken kan bidra till det. Vi har glädjen att se att vi just nu har en mycket bra tillväxt i Sverige. Vi kan kombinera denna goda tillväxt med just en rättvis och bra skattepolitik. Jag tycker att det är ett kvitto på att den skattepolitik vi har i dag kan medverka till den oerhört goda tillväxt som Sverige har för närvarande. Som kammaren ju har sett förut under hösten har vi också lagt fram ett antal förslag när det gäller sänkning av skatten både för företag och för individer, just för att ytterligare stimulera tillväxten och den ekonomiska utvecklingen. I sista hand är det naturligtvis företagen själva som tillsammans med de fackliga organisationerna i avtalsförhandlingar bestämmer vilka löner och andra förmåner man vill dela ut och vilka möjligheter företagen har inom kostnadsramen. Vad jag hela tiden har velat få sagt är att från skattepolitikens utgångspunkt bör vi ha en enhetlig princip, dvs. vi bör beskatta inkomster av tjänst och personaloptioner på likvärdigt sätt och inte börja göra någon förändring. Det skulle nämligen skapa differentieringar i vårt skattesystem som av många skäl skulle vara omotiverade och som dessutom skulle skapa en del oreda i hela vårt skattesystem. Därför får företagen själva bestämma om man vill använda sig av möjligheten till personaloptioner. Man får själv bedöma och bestämma om man har råd med personaloptioner och om man kan ta de kostnader som finns. Det är ju trots allt inte någon skyldighet, utan en frivillig möjlighet som företagen har, att utnyttja sig av personaloptioner. Jag förstod av Catharina Hagens sista inlägg att hon egentligen avsåg en allmän skattepolitisk diskussion där vi i princip skall sänka alla skatter, något som moderaterna oftast eftersträvar. Men det är ju inte riktigt det som interpellationen handlar om. Därför har jag valt att svara på interpellationen och att hänvisa till att riksdagen - vilket också Carl Erik Hedlund vidimerar - så sent som för något år sedan var överens om att den ordning vi för närvarande har var bra. Sedan får vi naturligtvis avvakta för att se om det kan inträffa något nytt. Men i dagsläget finns det inget skäl att ändra den lagstiftning vi har kring personaloptioner.
Fru talman! Finansministern pratar om att ha råd att ändra på och sänka skatter. Jag undrar om man har råd att avhända sig ett instrument som efterfrågas av många företag som efterfrågar en personalkategori som det är stor efterfrågan på internationellt - en personalkategori som kanske också rör sig lätt mellan olika länder. Jag menar att man inte får stirra sig blind på den situation man har i dag. Man måste ligga lite i framkanten när man sitter i regeringen och inte bara reagera utan också agera. Jag har visserligen berört andra skatteregler, men det är ju för att de griper in i optionsbeskattningen. Personaloptioner beskattas ju väldigt oförmånligt i Sverige eftersom vi har så höga inkomstskatter och höga sociala avgifter. Därför är det nödvändigt att göra något. Jag tror inte heller att regeringen kommer att sänka dessa skatter inom rimlig tid, och därför vädjar jag till finansministern att kanske ändå betrakta personaloptionerna som någonting annat än inkomst av tjänst. Jag tycker absolut att man skulle kunna betrakta personaloptioner i någon mån som ett risktagande, och därför borde man också se om man inte kan hitta en annan typ av beskattning. Det är nämligen ett viktigt instrument om vi skall kunna behålla vår kompetenta personal i Sverige. Sedan tycker jag också att det här med reglerna om fåmansbolag måste få komma in när vi diskuterar detta. De är stötande. De är speciellt stötande därför att de straffar den arbetande entreprenören, och om det är något vi behöver i framtiden så är det att ha regler som underlättar för entreprenörer att få företag att växa och bli flera.
Fru talman! I likhet med finansministern tycker jag att man skall ha principer och grunder för att bygga ett skattesystem, för annars blir det godtycke och då kan det sluta i vad som helst. Men samtidigt måste vi inse att vi inte är i en sluten ekonomi, utan vi är i allt större utsträckning utsatta för en internationell konkurrens. Framför allt gäller det inom de s.k. nya företagen i tjänstesektorn, som bygger på hög kompetens. Det handlar inte om investeringar i kapitalkrävande maskiner eller stora finansiella investeringar, utan företaget kommer in på morgonen och företaget går ut på kvällen. Det är de resurser man har, och det är så att säga den hjärnkapacitet och den erfarenhet som man helt och hållet baserar sig på. Om vi då är utsatta för en internationell konkurrens där våra begåvade pojkar och flickor som har fått en utbildning i våra skolor och på våra universitet blir så attraktiva att de försvinner från landet, så är det inte bra. Det är inte bra för någon, utom möjligtvis för dem som flyttar. Därför tycker jag, precis som regeringen tydligen har gjort när man resonerat om att införa vissa skattelättnader för utländska experter eftersom detta är ett problem, att vi måste försöka hitta program och sätt för att kunna behålla dessa personer. Då är det här med optioner ett sätt. Vad jag har eftersträvat i den här lilla debatten - tiden ger ju inte utrymme för någon djupare diskussion - är att väcka tanken hos finansministern att man skulle kunna initiera en utredning för att ha en beredskap att kunna göra någonting, så att vi inte blir tagna på sängen och måste improvisera när det, som jag tror inom relativt kort tid, blir nödvändigt att göra någonting.

Fru talman! Som interpellanten och Carl Erik Hedlund väl vet har regeringen i höst i denna kammare föreslagit skattesänkningar både för företag och för individer. Vi har föreslagit sänkningar för individer i storleksordningen 10 miljarder kronor och att den som betalar egenavgifter får kompensation för dessa med upp till en fjärdedel, till att börja med. Vi har föreslagit att man ändrar brytpunkten i skatteskalan så att färre får betala statlig inkomstskatt. Vi har också föreslagit en rad förändringar när det gäller företagsbeskattningen som ger företagen mellan 3 och 5 miljarder kronor i skattelättnader de närmaste åren. Vi har alltså verkligen på så vis medverkat till en rättvisare skattesituation. Vi har också sänkt marginaleffekterna och därmed bidragit till ett ökat arbetskraftsutbud och en bättre tillväxt. Att moderaterna sedan tycker att man borde sänka en rad andra skatter vet jag. Det är dock en helt annan diskussion, för då är alltid frågan hur man ska finansiera denna skattesänkning. Där vet vi att moderaterna alltid föreslår en rad nedskärningar i den offentliga sektorn. Med sämre sjukersättning, sämre akasseersättning och en rad andra försämringar vill moderaterna betala skattesänkningar. Jag bara konstaterar att vi har en princip när det gäller skattelagstiftningen: Inkomst av tjänst beskattas på samma sätt som inkomst från personaloptioner. Det finns ingen anledning att bryta den principen. Vi har ju dessutom lagt fram ett förslag, vilket också har berörts i debatten, om att införa s.k. expertskatt för personer från andra länder som söker sig till Sverige för att jobba under kortare perioder. Det är också ett uttryck för att vi försöker tillvarata näringslivets möjligheter att få bra kompetens.

Fru talman! Det är hela tiden människor det handlar om, allt tal en sådan här dag om utgiftsramar och siffror till trots. Det handlar om färdriktningen för vårt samhälle, och det handlar om de villkor som ska gälla för oss alla i vårt dagliga liv. När vi talar om skatter diskuterar vi bokstavligen livets förutsättningar för familjen som kämpar vecka för vecka med ekonomin, som vet att inte bara stora utgifter utan också vardagens små tär hårt på familjekassan, som vet att när kylan sätter in behövs det ett nytt sortiment kläder till barnen. Snart är det dessutom dags att köpa nya vantar till barnen, som tappat bort dem de hade. Det tycks alla barn göra. Man kan undra var alla vantar är. Det handlar om familjers trygghet och kontroll över vardagen mycket mer än om de siffertabeller vi talar om här i dag. Det är därför vi moderater lägger fram förslag om sänkta skatter av de slag som betyder mest för låg och medelinkomsttagare. När vi diskuterar företagandets villkor talar vi om vardagen för en kvinna eller man som dagligen sliter med sitt företag, som vill kunna anställa ytterligare någon, som vill ha råd att investera och som vill veta att det lönar sig att bygga ut. Vi talar om den verklighet som möter hennes kunder och hennes medarbetare. Det är därför vi vill sänka skatten på företagande och sparande. Det är därför vi vill avreglera och underlätta för var och en som driver ett företag. Det handlar om damen i Växjö som får vänta på sin ögonoperation i 78 veckor, trots att vi i Sverige betalar världens högsta skatter och trots att det finns läkare, sjuksköterskor och vårdpersonal som ingenting hellre vill än att kunna ge henne den vård som behövs för att hon ska kunna se lika bra som tidigare. Hon får vänta, trots att hennes ögonoperation då inte kostar mindre utan snarare mer, trots att det finns läkare som vill hjälpa landstingen att korta köerna. Det är därför vi lägger fram förslag om en förändrad form av försäkring, som innebär att pengarna följer patienten och att man alltid har rätt att välja. Vi prioriterar resurser till sjukvården och inte till andra administrativa verksamheter.

Det är därför vi vill se till att pengarna i skolan ska följa eleven och gå direkt till den skola där hon eller han får sin undervisning, där hon eller han ska kunna välja den bästa kvaliteten, den skola som ger henne den bästa starten. Det gäller det unga paret som vill förena både yrke och familjeliv utan att det påverkar deras möjligheter att hinna med barnen, både när de är små och när de blir lite större, som vill kunna ta hand om barnen på det bästa sätt de känner till och med de förutsättningar de har i sitt dagliga liv både vad gäller familjen och jobbet. Det är därför vi för fram förslag om en ny familjepolitisk inriktning som innebär att föräldrar får en större möjlighet att välja och där en större del av pengarna går till den barnomsorg som föräldrarna själva vill ha. Det handlar om den handikappade som behöver assistans och som inte förstår varför hon som är i störst behov av stöd inte kan få det, eftersom de politiska makthavarna i stället satsar mer på de röststarka grupperna. Det är därför vi anser att det offentliga, stat och kommun, ska prioritera dem som är i störst behov av stöd, inte alla andra som kanske på andra sätt kan klara sig själva. Fru talman! Debatten om statens budget handlar egentligen inte om siffror. Den handlar om hur vi skapar de bästa möjliga förutsättningarna för människor att i frihet forma sin välfärd, att kunna känna trygghet och stolthet, framtidstro och tillförsikt. Vi kommer i dag många gånger att höra att det går bra i Sverige. Ekonomin går i dag bra i Sverige, men jag vill hävda att det inte går bra för Sverige. Vi genomför inte de förändringar och de reformer som krävs för att vi ska kunna möta den nya ekonomin i en tid när människor på ett mycket enkelt sätt kan flytta ut, om man vill flytta ut. Vi genomför inte de förändringar som krävs för att vi ska kunna pressa ned arbetslösheten så långt att vi under en lång period av tillväxt kan eliminera arbetslösheten som ett samhälleligt problem. I Sverige förs inte en politik som öppnar för de företag som kan ge tillväxt utan att inflationstryck och stigande räntor sätter stopp, som så många gånger förr. Fru talman! För tio år sedan hade vi en liknande situation, det gick bra för ekonomin i Sverige. Då korades Kjell-Olof Feldt till världsmästare i ekonomi, som det hette. Samtidigt kunde han själv i sina noteringar konstatera att vi mitt i glädjeyran var på väg mot ett arbetslöshetens stålbad, just därför att inga förändringar genomfördes. Vi vet alla att man då lät bli att genomföra de reformer som man vid den tidpunkten hade de bästa förutsättningarna att genomföra. Vi ser i dag att man på samma sätt kortsiktigt låter glädjen inför konjunkturen förtränga behovet av en reform av strukturen. Trots att företagen flyttar ut, trots att företagarna flyttar ut och trots att företagande och ägande flyttar ut finns det inga reformer för att bryta denna utveckling. Trots att vi har ett otillräckligt nyföretagande finns det inga reformer från majoriteten för att stimulera nytt företagande. Trots att lönebildningen än en gång är det stora problemet finns det inga förslag från regeringen. Trots att vi gång på gång har sett att den svenska ekonomin inte klarar att hålla fast vid en långsiktig tillväxt, genomförs inga av de strukturreformer som behövs för att vi ska ha både hög tillväxt och lågt inflationstryck. I stället kör regeringen på med den politik som leder till överhettning och nya problem. Trots att människor står i kö runtom i landet, genomför regeringen inga reformer för att säkra patienternas rätt till vård, för att öppna upp för nya alternativ och bättre förutsättningar för alla dem som arbetar inom vården. Trots att alla vet att monopol drabbar både kvalitet och verksamhet, är regeringens enda aktiva insats inom områdena vård och utbildning att bekämpa de reformer för konkurrens och nytänkande som andra vill genomföra. Trots att den svenska skolan befinner sig i kris, genomför regeringen inga reformer för att garantera att inga elever ska behöva lämna skolan utan tillräckliga kunskaper. Trots att den kommunala skatteutjämningen urholkar de rättvisa förutsättningarna för kommuner att finansiera sin verksamhet genom arbete och skatter genomförs inga reformer. Trots att regeringens ledande företrädare konstaterar att vi bör gå med fullt ut i det gemensamma valutasamarbetet och att ett nej inte är rimligt gör regeringen inget. Det vore intressant att här i dag få svar på frågan vad regeringspartierna, koalitionen, avser att göra när det gäller Sveriges deltagande i det gemensamma europeiska valutasamarbetet fullt ut. Trots att vi ser bristerna i vårt rättsväsende väljer regeringen att inte tillföra de resurser som behövs. Trots att vi ser extremistiska grupper bekämpa demokratin, trots att vi ser upprepade fall av kvinnomisshandel utan att polisen förmått vidta de åtgärder som krävs, ser vi just stagnationen. Trots att vi ser hur ett av våra grundläggande samhällsproblem, nämligen att segregationen biter sig allt djupare, finns det inga reformer som syftar till att bryta segregation och socialt utanförskap. Fru talman! Vi ser i de utgiftsramar som majoriteten föreslår i riksdagen konsekvenserna av passivitetens politik: Inga reformer och ingen politik för att möta den nya ekonomin. Det är bara glädjen över att det i dag går bra för Sverige. Men det finns inget ansvar för att det ska gå bra för Sverige under det nya seklets kommande decennier. Skälen är enkla och uppenbara, nämligen en splittrad regeringskoalition och ett splittrat parti. Vi har dem som anser att företag med vinst är något hotfullt och negativt, trots att de allra flesta vet att bakom varje företag står en människa av kött och blod, trots att vi i hela världen kan se att där företag får drivas med vinst blir det konkurrens, mångfald, medborgarnas frihet och ett välstånd som ger trygghet. Det finns i regeringskonstellationen så djupgående sprickor att den bara hålls samman av omtanke om makten, inte på grund av politiken. Vi ser klyftorna av Europapolitiken i synen på skatter och i synen på våra stora välfärdsverksamheter. Vi kan också konstatera att de reformer som i dag ligger till grund för att det går bra för Sverige, medlemskapet i EU, Riksbankens oberoende, saneringen av statsfinanserna, avregleringarna och den nya budgetlagen, för att ta några exempel, har bekämpats aktivt av de partier som regeringen i dag är beroende av. Socialdemokratin var och är kluven i de centrala frågorna. När reformverksamheten borde gå vidare innebär splittringen politisk handlingsförlamning som ytterst drabbar människorna i Sverige. Begreppet vänta och se har fått ett ideologiskt ansikte i regeringen Persson. Det är därför vi ser en stagnation som drabbar människorna i vårt land och som kommer att drabba än hårdare den dagen den ekonomiska utvecklingen inte är lika god som i dag. Det går inte bra för Sverige, för Sverige rör sig inte framåt. Vi utvecklar inte vårt land och vårt samhälle till att klara de utmaningar som framtiden ställer. Det förs i dag en politik som inte klarar framtiden. Ni klarar inte kvaliteten i det som stat och kommun måste kunna uträtta. Ni klarar inte att öppna de dörrar i vårt samhälle som ger människor nya möjligheter. Det finns ett alternativ till detta. Det finns redovisat i finansutskottets betänkande en reformpolitik när det gäller företagande och jobb, när det gäller modern arbetsmarknad och när det gäller en politik som ger full rättvisa åt alla dem som arbetar inom vård och utbildning. Det är en politik som kan ge alla dem som arbetar inom några av våra viktigaste samhällssektorer mångfald i stället för monopol, vitalitet i stället för vanmakt och dynamisk utveckling i stället för en genompolitiserad styrning. Vi är fyra partier som står bakom en alternativ politik. Den bygger i all sin enkelhet på en tydlig respekt för de enskilda människorna, på vad var och en av oss kan uträtta, vår rätt att välja om visionernas Sverige ska vara ett land som är fyllt av människors skapande, där företag väljer att utveckla sin framtid i stället för att flytta, där välstånd och trygghet formas av människorna själva och där vardagens problem ligger under vår egen kontroll. Det är därför, fru talman, vi vill sänka de skatter som betyder mest för låg och medelinkomsttagare. Det är för att Sverige ska kunna växa som vi vill sänka skatterna på företagande och sparande. Vi moderater vill minska på de offentliga utgifterna, för att på det viset bereda större utrymme för enskilda människors initiativ och skapande. Vi vill se till att skola och vård får de resurser som behövs när människor väljer mellan de olika alternativen. Vi vill se till att alla dem som verkar inom dessa områden ska kunna få den fulla möjligheten att utveckla nya alternativ som innebär att kvaliteten i verksamheten, servicen och tryggheten blir större för dem som blir sjuka, den unga eleven, studenten, var och en av oss i livets olika skiftande situationer. Samtidigt slår vi vakt om det som stat och kommun ska göra. Vi ser till att rättsväsende och polis får de resurser som krävs för att säkra tryggheten på gator och torg och gentemot alla de grupper av kriminella som är ett hot mot vårt samhälle. Vi ser till att det finns förutsättningar för ett starkt försvar i en värld som är orolig. Vi ser till att de som är i allra störst behov av stöd, handikappade, änkor och andra motsvarande grupper som bara har det offentliga att lita till, får det stödet. Det är så vi vill forma en politik för utveckling och framsteg i Sverige. Fru talman! Det är mot denna bakgrund som jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3. De handlar om ett alternativ till dagens stillastående.

Fru talman! Denna debatt är viktig, inte för att den kommer att förändra dagens beslut, men dagens argument kan komma att förändra kommande beslut i riksdagen. Om vi i majoriteten ser att vi står svaga, eller om väljarna, våra uppdragsgivare, anser att reservanternas idéer är bra, kommer vi naturligtvis att förändra våra ståndpunkter. Jag är redan nu säker på att vi i majoriteten kommer att ompröva våra ståndpunkter. Nu kanske jag ger reservanterna hopp här i dag. Men jag ger inte walk over. Så väl går det inte för er. Jag inser att politik ständigt förändras eftersom verkligheten förändras. Vi befinner oss naturligtvis inte i politikens nirvana. Vi måste ständigt utveckla politiken. Men, fru talman, jag är säker på två saker. Den ena saken är att vi i Sverige ska ta oss rätten att säga ja eller nej till ett svenskt deltagande i EMU - och det ska göras i en folkomröstning. Jag är också säker på att Sveriges riksdag inte ska ändra budgetpolitiken i den riktning som Gunnar Hökmark talade om. Den viktigaste frågan först - EMU. Här håller jag med Göran Persson om en sak som han tidigare har sagt, nämligen att detta är troligen den största frågan som Sverige kommer att ställas inför under överskådlig tid. Det är en fråga som är större än beslutet om medlemskap i EU. Därför ska vi naturligtvis som medborgare ta oss rätten att säga ja eller nej i en folkomröstning. Det finns ett val. Vi ska inte - och kommer inte att - nöja oss med varianter som "ja, nu" I en demokrati är utvecklingen aldrig ödesbestämd. Möjligen kan ett nej omprövas, men ett ja blir hart när omöjligt att ompröva. EMU är formellt en fråga om deltagande i en valutaunion. Det är för många en svår ekonomisk fråga. Det är en svår ekonomisk fråga. Varje beslut, vare sig ja eller nej, har sina för och nackdelar. Genom konvergensprogrammen har alla EU-stater anpassat sin ekonomiska politik till EMU-kraven. Målen var budgetbalans, låg inflation, ökad tillväxt och minskad arbetslöshet. Balansen och inflationen klarade nästan alla, men tillväxten blev sämre och arbetslösheten består. Priset har blivit en urholkad välfärd och ökande klyftor i unionens medlemsstater. Vi i Vänsterpartiet vill ha en politik som sätter sysselsättningen i första rummet. Vi tror inte att fler i arbete i en modern ekonomi måste leda till ökad inflation. Så länge det finns lediga resurser, människor som vill och kan ta de jobb som behöver utföras, kan fler i arbete förenas med låg inflation. Glädjande nog ser vi att alltfler i den europeiska debatten börjar dela vår uppfattning. Man kan naturligtvis än lättare driva en sådan här politik om den samordnas mellan flera länder, men viljan till samverkan över gränser gör ju inte att man automatiskt bör ansluta sig till en valutaunion där inflationsbekämpningen sätts före sysselsättningen och där politiskt oberoende bankexperter har makten över unionens penning och valutapolitik. Det vore att kapitulera för den borgerliga linje som finns i Sverige och i Europa. Alternativt krävs det en politisk motmakt på Europanivå, en motmakt som skaffar sig den makt en unions förbundsregering har över finans och skattepolitiken, och då är vi framme vid Europas förenta stater. Fru talman! Ytterst är nog EMU inte en ekonomisk fråga utan en fråga om synen på den politiska demokratins roll och ställning. Det är en fråga om hur demokratin ska fungera i Sverige och i Europa, och den handlar också om Sveriges ställning som suverän nation. Vi kan som nation aldrig vara oberoende av vår omvärld, men vi kan vara politiskt suveräna eller inte. Fru talman! Vi ska slå vakt om det svenska folkets urgamla rätt att sig beskatta och bruka pengarna för en gemensam välfärd. Därför yrkar jag bifall till reservation nr 4. Med rätten att oss själva beskatta och att bruka pengarna för gemensam välfärd i åtanke går jag över till finans och budgetpolitiken. Tre partier - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - har redovisat ett gemensamt förslag till budget och inriktning av den ekonomiska politiken. De borgerliga partierna instämmer inte i det utan har lagt fram sina motionsförslag. Finansutskottet har prövat det och föreslår inte helt oväntat - det ska erkännas - att man ska tillstyrka s-, v och mpförslagen och avvisa motionsyrkandena. De borgerliga partierna vidhåller inte heller helt oväntat sina förslag, och i reservationerna pläderar de för sina alternativ. Jag kan förstå att de vidhåller sina förslag - något annat vore tokigt av en opposition - men vad jag inte kan förstå, fru talman, är varför de borgerliga partierna i sina reservationer inte bemöter den kritik som vi i majoriteten har skrivit in i betänkandet. Man svarar inte på den och låtsas som om man inte har noterat den. Varför gör ni så? En debatt bygger väl på ett utbyte av åsikter och ställningstaganden. Försvara er då i dagens debatt inför alla de angrepp som vi har utsatt er för! Jag har, fru talman, aldrig sagt att alla förslag från de borgerliga partierna är dåliga på varje punkt. I reservationerna finns förslag som känns angelägna, men de borgerliga partiernas förslag till nysatsningar finansieras med besparingar, alltså med sämre gemensam välfärd på en rad områden. Tre partier föreslår sänkta utgiftstak. Då blir helheten - och det är helheten som vi måste ta ställning till, inte de isolerade delarna - av de borgerliga alternativen en sämre gemensam välfärd. Gunnar Hökmark talade nyss om att det är den enskilda människan som räknas. Han talade först om slantar och gick sedan över till vantar. Förklara för mig hur era förslag påverkar vantinköpen för en person som har 150 000 kr i inkomst och för en som har 450 000 kr i inkomst! Det blir mer slantar och fler vantar för den senare, eller hur? Varför lyfter ni inte fram de fördelningspolitiska analyserna? Vi hade i våras en debatt med Gunnar Hökmarks partivän Bo Lundgren, och jag tyckte mig se i alla fall en svag nickning i bänken till att ni till hösten skulle leverera fördelningspolitiska analyser. Men nej, de kom inte. Varför inte, Gunnar Hökmark? Vi talar om den enskilde individen. Er politik går nog i något slags mening ihop på totalen - att den är dålig är en annan sak - men hur går det för individen? Det ska ni också redovisa, men det gör ni inte utan talar om att det går ihop på ett slags makronivå. Det tragiska misstaget i er politik är att ni glömmer individen. Har ni försökt och misslyckats, eller har ni inte ens försökt? Vad är svaret? Förklara också, Gunnar Hökmark, hur ni kan spara så mycket på arbetsmarknadspolitiken och vad det får för konsekvenser för de arbetslösa! Förklara vad de sänkta ersättningsnivåerna betyder för tryggheten i Sverige! Ni föreslår sänkt nivå när problemet är det motsatta, att taken i försäkringarna redan ligger så lågt att många heltidsarbetande individer, tjänstemän och heltidsarbetande industriarbetare, inte får 80 % i ersättning. Då vill ni sänka ännu mer. Ni vill inte bara sänka ersättningen till 75 %. Det finns en del som redan nu ligger på 40-50 %, och ni vill i praktiken sänka nivåerna ännu mer. Hur kan ni spara 4 miljarder på sjukkostnaderna i er trafikförsäkring, 4 miljarder på förtidspensionerna och 1,7 miljarder på läkemedel? Tala om månens baksida när ni inte vill redovisa detta! Man har ju t.o.m. klarat att landa på månen och att filma månens baksida, men fördelningskonsekvenserna av de moderata förslagen tycks vara omöjliga att utröna. Inte ens ni själva vill ju redovisa dem. Kan någon förstå varför? Fru talman! Vår debatt gäller inte bara budgeten för år 2000. Det är kanske egentligen allra viktigast att diskutera förslagen till inriktning av den ekonomiska politiken i ett lite längre perspektiv. Låt oss diskutera hur vi ska klara att producera bättre produkter på ett smartare sätt, alltså öka produktiviteten så att vi får mer resurser till vår gemensamma välfärd. Låt oss diskutera hur vi kan öka antalet arbetade timmar så att vi får fler i arbete och ändå klarar miljömålen. När vi klarar det här säkrar vi också en uthållig tillväxt, som ger oss resurser till vår gemensamma välfärd. Vi får ökade möjligheter att minska stressen och korta arbetstiden för alla. Här står två alternativ mot varandra. Här kan väljarna - där hade Gunnar Hökmark rätt - välja mellan det rödgröna blocket och det blå laget. Som Gunnar Hökmark sade: I all sin enkelhet bygger det på sänkt skatt och mindre offentliga utgifter. Det är vad det blå laget bygger på. Man tror att man nästan med något slags automatik får tillväxt om man sänker skatten och minskar de offentliga utgifterna. Fru talman! Jag säger att Gunnar Hökmark har fel. Om det vore så att skatten gick in i ett svart hål och de offentliga utgifterna betalades med lån, skulle Gunnar Hökmark ha rätt, men så är det ju inte. Kort och gott: Gunnar Hökmark har naturligtvis rätt i att skatten minskar efterfrågan på det som beskattas. Det är vi fullständigt överens om, men sedan används skatten till att öka konsumtionen av något annat eller till investeringar. Summan av den totala konsumtionen, efterfrågan och investeringarna blir densamma, men skatten påverkar fördelningen. Det är inte ett misstag, utan det är själva poängen. Ni säger: Mindre av skatt och mera av privata marknadslösningar, också inom vård, skola och omsorg, mindre av politik, mindre av demokratisk styrning genom politiska val och mer av AB Bure! Vi säger nej till det, därför att det får dåliga fördelningseffekter. Det är dåligt för kvaliteten. Den politik som ni förespråkar är prövad, och den fungerade inte förra gången. Det finns ingenting som talar för att den skulle fungera den här gången heller. Vårt alternativ prövas just nu, och det fungerar. Det är ju alldeles uppenbart. Gunnar Hökmark sade från den här talarstolen att det går bra för Sverige men att det inte går bra för Sverige. Han kunde inte bestämma sig ens när det gällde den slutsatsen. Men det går ju bra. Erkänn det! Det är otvivelaktigt så. Vi har höjt skatten för att sanera ekonomin, och sysselsättningen växer med 70 000-100 000 personer det här året. Därefter blir det möjligt att börja sänka skatten, både för hushåll och för företag och utan att dra ned på välfärden. Tvärtom ökar vi statsbidragen till kommunerna. Fru talman! Jag påstår inte att vi har löst alla problem, men vi är på rätt väg. Vi ska klara att gå vidare och förbättra för pensionärerna utan att slå mot sjukförsäkringen, klara att förbättra studiemedlen och klara att förstärka vården, bygga ut förskolan och sänka taxorna. Det ska vi göra tillsammans med Miljöpartiet, eller hur? Men det finns hot mot den uthålliga utvecklingen. På arbetsmarknaden hotar den paradoxala situationen att vi samtidigt har brist på arbete och brist på arbetskraft. Det problemet fordrar fler och starkare företag i växande branscher och att dessas tillväxt fördelas jämnare över landet. Det kräver satsningar på utbildning och forskning, det kräver en aktiv arbetsmarknads och regionalpolitik, och det kräver skattepengar. Det krävs att vi bryter en könsuppdelning på arbetsmarknaden och uppvärderar de yrken där kvinnor dominerar. Det kräver skatteinkomster och en tuffare jämställdhetslagstiftning. Vi får inte göra om 80-talets misstag när en kraftig högkonjunktur gick över i överhettning, utslagning av arbetskraft och företag. Ungdomen måste få komma tillbaka på arbetsmarknaden. Borgarna talar om lönebildningen som det stora hotet som ska leda till förnyad inflation och överhettning. Jag tror ni har fel. Jag vet att Sveriges löntagare och deras organisationer vet vad konkurrenskraft och reallöner vill säga. De har nog gjort lönepolitik av sina erfarenheter. Nu har också regeringen med stöd av Vänsterpartiet lagt fram en lagrådsremiss med förslag till nya lagar som gör att arbetsmarknadens parter får rimliga spelregler. Det tyngre hotet mot stabilitet med en press uppåt för förnyad inflation kommer från börsen. Vi i Vänstern har alltid påstått att en snabbt stigande börs är ett fördelningspolitiskt problem. Men i dag är börsrallyt på väg att bli ett stabiliseringspolitiskt problem. Frågan är om det inte redan är det. Stockholmsbörsen har stigit snabbast av alla börser, 40 % i år. Välbeställda hushåll kan konsumera inte bara utifrån sina reallöneökningar utan också utifrån sina börsklipp och förväntade aktievinster. Kedjebrevs och kasinoekonomi är en beprövad väg till inflation och överhettning. Har vi botemedlet? Det är inte helt lätt att korrigera spelkarusellen i en globaliserad finansekonomi. Men jag tror att vi politiker kan bidra till en lugnare bana genom att tala om riskerna. Vi kan driva på för trygghetsmekanismer på de globala finansiella marknaderna. Här i Sverige kan vi låta bli att hälla bensin på en pyrande eld. Vi kan vara återhållsamma med löften och utfästelser om stora snabba skattesänkningar för alla och på allt i detta konjunkturläge. Det är dags för den borgerliga alliansen att ta sitt stabiliseringspolitiska ansvar. Sluta att se skattesänkningar som en patentmedicin som hjälper mot allt från gikt till kräfta. Vi kan behöva sänka skatten på arbete och göra lättnader i vissa tjänstebranscher. Men då ska vi också finansiera med ökad skatt på det som skadar miljön och skärpa fördelningsprofilen, bl.a. genom att minska avdragsmöjligheterna för dem som har mycket. Det blir en både röd och grön skatteväxling. Det kan behövas för miljön, rättvisan och jobben. Fru talman! Vi lever inte i det himmelrike som finns beskrivet i den bok vi fick i går. Men sedan valet har vi med vår rödgröna reda lyckats förvalta vårt gemensamma pund ganska bra i det här landet. Låt oss fortsätta med det. Jag yrkar bifall till finansutskottets majoritet - Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet - vad gäller budget och inriktning av den ekonomiska politiken.
Fru talman! Det var inte mycket av Vänsterpartiets politik här utan en total uppslutning bakom det som regeringen gör. Därför tycker jag att det kan vara rätt befogat att ställa en fråga till Lars Bäckström om det som är regeringspolitiken. Är det rimligt att ha världens högsta skatter för låg och medelinkomsttagare och samtidigt göra undantag för miljardärer och utländska höginkomsttagare? Det är vad ni gör. I stället för att anpassa den svenska ekonomin till omvärlden och sänka skatten för låg och medelinkomsttagare bidrar ni till att höja och åter höja utgifter. En ytterligare fråga. I budgeten står ni tre partier - bakom privatiseringar på närmare 100 miljarder. De använder ni för att genomföra olika nya utgifter. Ni ska avveckla kärnkraften till en kostnad på kanske 20 miljarder. Finansministern har sagt att fastighetsskatten inte ska höjas med de 5 miljarder som finns budgeten, utan de ska försvinna på något sätt. Det är faktiskt ett hål på närmare 125, 130 miljarder. Det vore intressant efter det mycket långa anförandet av Lars Bäckström att få höra om det. Är inte 130 miljarder världens största lucka? Sedan som ett svar på Bäckströms fråga: Vi stärker arbetsmarknadspolitiken. Vi ser nämligen till att företag kan växa och utvecklas. Det finns ingen bättre arbetsmarknadspolitik än att vi får fler jobb i Sverige. Arbetsmarknadspolitik som består av åtgärder och bidrag kan man ha en kort stund. Vi ser till att det blir företagande och jobb. Det är en bättre politik, Bäckström.
Fru talman! Hökmark säger här till mig: Ni i majoriteten har ett stort underskott i er budget. Hans lösning på det är: Sänk skatten snabbare! Det går väl inte ihop så bra. Det kan nog finnas problem om den ekonomiska utvecklingen är ungefär 2 %, som vi väl har sagt i budgeten. Titta i budgeten! Vi har sett det problemet. Vi har ingen överföringspost år 2001 för ytterligare skattesänkningar. Vi vet om det. Vi tre partier har skrivit i majoritetstexten i utskottet att det finns underliggande problem. Men vi vet också nu att den ekonomiska utvecklingen troligtvis blir något starkare än vad vi har antagit i budgeten. Det säger de flesta institut. Får vi in ytterligare pengar - och är det då inte lämpligt att sälja i den takten som står i budgeten - kan vi ganska troligt kompensera det med de ökade skatteinkomster som man kan förvänta sig av en starkare ekonomisk utveckling. Det har vi klarat några år tidigare. Det har också då funnits ganska stora belopp att avsatta för det som inte har verkställts. Vi har klarat det. Det viktiga är att jag har försökt svara på Gunnar Hökmarks fråga. Men Gunnar Hökmark, och ni moderater, svarar inte på min fråga. Varför har ni inga fördelningspolitiska redovisningar? Varför döljer ni alltid detta? Det är min stora fråga. Ni säger att den tryggaste vägen till framgång och bra ekonomi är fler sysselsatta. Det är vi ju överens om. Vi behöver inte gräla om och diskutera det vi är överens om. Vi är i riksdagshuset, himlen är blå, och vi är överens om att det bästa sättet att få en bättre fördelning och ekonomi är fler sysselsatta, fler företag och fler företagare. Om detta är vi överens. Låt oss diskutera det vi är oense om!
Fru talman! Jag skulle vilja säga: Hoppla, hoppla! Det här gick inte så bra. Lars Bäckström brukar vara en av de snabbaste och kvickaste talarna i denna kammare. Han fick en fråga: Var tar 130 miljarder vägen? Det resulterade i ett lite allmänt - om jag ska uttrycka det lite elakt - budgetsvammel om att det kanske blir bättre tider. Det får väl anses att det är rätt bra tider just nu. Ni har i er budget en lucka på 130 miljarder som bl.a. bygger på att ni ska privatisera för närmare 100 miljarder nästa år. Det vore inte orimligt om någon av er kunde tala om det. Vad är det ni ska privatisera? Kan inte Lars Bäckström tala om detta? 100 miljarder är en rätt rimligt stor siffra. Lars Bäckström försökte förhöra mig om enmiljardsbelopp tidigare. De finns väl dokumenterade i vårt budgetalternativ. Men ni har inte dokumenterat 100 miljarder. Är inte det en brist? Sedan vill jag bara säga en sak om skatterna. Säg aldrig att det är något fel på att människor kan forma sin egen trygghet. Säg aldrig att de pengar som vi politiker beslutar om är bättre pengar än de som familjer och hushåll kan ha för att klara sin egen trygghet vecka efter vecka. Gör inte det. Det är cyniskt mot enskilda människor. Vi har skattesänkningar, och vi har en politik som leder till att det blir bättre. Vi lever inte i det socialistiska paradiset där man från statens sida kan beräkna varenda krona i en familjs hushåll. Så enkelt är det inte. Skattesänkningar finns där, och framtidstron. Men ni saknar de 130 miljarderna. Nu finns ett tillfälle att svara på frågan. Vilka företag ska ni privatisera? Ge besked om det nu, Bäckström!
Fru talman! Det trodde jag var så bekant. T-e-l-ia, Telia, är inte det bekant, Gunnar Hökmark? Jag försöker föra en debatt där man låtsas inte veta om det alla andra svenskar vet. Det är den stora mängden i försäljningen. Det är alldeles uppenbart. Det har ett ganska rejält stort börsvärde. Det är huvuddelen. Det är alldeles självklart. Jag har aldrig sagt att jag missunnar en låginkomsttagare en skattesänkning, Gunnar Hökmark. Det är det jag inte gör. Vi har drivit igenom skattesänkningar för dem som tjänar lite. Det är de som möjligtvis har problem. Det är nog inte vantar det gäller, Gunnar Hökmark. Det är helt enkelt hyran och matinköpen som vållar problem för många låginkomsttagare. Det är jag som driver igenom skattesänkningar för dessa grupper. Men jag missunnar två individer i den här debatten en skattesänkning. Gunnar Hökmark och Lars Bäckström ska inte ha en enda krona, om vi kan undvika det. Vi kan köpa så många vantar, Gunnar Hökmark, att vi kan lägga dem i drivor i garderoberna. Det är vi som inte ska ha någon skattesänkning. Det är därför som vi inte ska sänka förmögenhetsskatten. Om vi nu ska tala på den här nivån kan jag säga att de som har en sådan stor förmögenhet inte har några problem med sina vantinköp, som Gunnar Hökmark drog upp. Det är därför som vi inte sänker den skatten. Vi har inte råd med det. Önska kostar ingenting, men det finns inga gratisluncher. Vår gemensamma välfärd kostar pengar. Det är de pengarna som vi ska få in, och som ni inte får in. Ni ska ju sälja ännu mer statliga företag. Ni har ju ännu större problem med den här redovisningen. Ni går ut med de här massiva försäljningarna i en börs som kanske hotar att gå ned. Att ni anklagar oss för att ta in försäljningsintäkter och sedan själva föreslår ännu större försäljningsintäkter blir lite paradoxalt. Ta fast tjuven! ropade tjuven. Det är vad Gunnar

Fru talman! Det är naturligtvis frestande att kommentera det senaste replikskiftet. Lars Bäckström glömmer ju bort att väldigt många höginkomsttagare med Lars Bäckströms, Socialdemokraternas och Miljöpartiets politik kommer att få sina disponibla inkomster kraftigt ökade genom den maxtaxa som ni nu vill driva igenom. En höginkomsttagare kommer att få ungefär 2 000 kr mer per månad att röra sig med, Lars Bäckström, om han eller hon har barn på dagis. Det blir ganska många vantar för de pengarna. Fru talman! Jag tror att vi alla faktiskt gläds åt att det för närvarande går bättre för svensk ekonomi och att fler nu får jobb. Problemet, Lars Bäckström, är att det inte går bra för alla i Sverige och i alla delar av Sverige. Noga räknat står 70 svenska kommuner i kö till regeringens kommunakut för att de inte klarar av sina grundläggande uppgifter inom omsorgen, vården och skolan, vilket var Socialdemokraternas paradlöfte inför 1998 års val. Landstingen har sedan 1995 gigantiska och faktiskt ständigt växande underskott. Vi kristdemokrater, fru talman, kan inte vara lika glada som Lars Bäckström så länge vården och skolan är sådana utpräglade krisbranscher som de är i dag. Det gäller faktiskt även i de delar av landet där ekonomin är bra. Det allvarliga är att regeringen inte vårdar grunden för en långsiktigt hållbar välfärd. Det krävs både en fast värdegrund och en vision för ett bättre, mänskligare och varmare Sverige. Värdegrunden, fru talman, hör inte bara hemma i högtidstalen. För att få ned arbetslösheten och få fler skattebetalare och färre bidragstagare krävs också ekonomiska reformer. De gamla klasskampsinspirerade vänsterlösningarna har sedan mycket länge kommit till vägs ände även här i Sverige. Trots världens högsta skatter räcker resurserna inte till ute i kommuner och landsting. Det är fullständigt oacceptabelt att gamla människor fortsätter att fara illa, att alla barn inte får en trygg och bra skola och att rättssamhället förfaller trots att ekonomin, som Lars Bäckström var inne på, för närvarande går som tåget. Vi hörde häromdagen att de sämsta kommunala skolorna ska stängas. Det hade varit mycket bättre om skolministern hade annonserat att nya och bra skolor skulle öppna. Men det ska ni ju motarbeta. Man undrar vad nästa fas blir i förfallet av de samhälleliga kärnuppgifterna med denna regering. Regeringen verkar inte heller bry sig om att företag, kapital och kunskap fortsätter att fly landet. Hur ska man annars tolka det faktum att svenska experter straffbeskattas med den s.k. värnskatten, medan utländska experter särbehandlas med generösa skattesubventioner som majoriteten vill besluta om här i dag? Socialdemokraternas och Vänsterns kvardröjande klasskampsideologi är ett förödande politiskt styrinstrument för Sverige i en modern och globaliserad värld. Svenskt ägande straffbeskattas, utländskt premieras. Dubbelbeskattning av svenskt direktägande i företagen driver sakta men säkert ägandet av svenskt näringsliv ur landet. Det institutionella ägandet omhuldas; det privata direktägandet motarbetas. Jantelagen är heller ingen bra utgångspunkt för en beskattning om man ska uppmuntra företagande och sysselsättning. Den som t.ex. kostar på sig en längre utbildning drabbas först av den s.k. värnskatten. Det är fråga om en ren straffbeskattning på högre utbildning. Därefter kommer nästa bestraffning för att man i Sverige arbetar idogt, lever ansvarigt, amorterar på sina skulder och sparar. Det straffet heter förmögenhetsskatt och staplas ofta ovanpå en redan orimlig fastighetsskatt. Undantag görs, som Gunnar Hökmark var inne på, för de allra rikaste. 17 av landets 18 aktiemiljardärer är helt befriade från förmögenhetsskatt på sina aktier. Det är som vanligt de vanliga, hederliga, arbetande människorna som får betala. De bestraffas helt enkelt för att de lever som politiker anser att man bör leva. Regeringen, Vänstern och Miljöpartiet bestraffar, fru talman, över huvud taget det ansvarsfulla beteende som vi kristdemokrater i stället anser borde uppmuntras. I förbifarten passar regeringen på att bestraffa dem som går in i den mest förpliktande samlevnadsformen: äktenskapet. Sambeskattningen av förmögenhetsskatten mellan makar är ytterligare ett tecken på att nuvarande regering inte förstår hur man grundlägger ett gott samhälle, hur de bästa förutsättningarna för barn och ungdomar skapas. Den ideologiska kompassen pekar helt enkelt katastrofalt fel. Har man, fru talman, i detta uppochnedvända system varit dum nog att ha en sparad slant kvar när man blir äldre och behöver omsorg finns det nästan ingen gräns för hur man skinnas in på bara benen av äldrevårdsavgifterna. I det här fallet är det verkligen plånboken som får bestämma. Finansministern dyker upp så småningom - han har ju Lars Bäckström som stand-in tills han kommer. Jag vet att han är på regeringssammanträde. Men han kämpar ju, liksom Lars Bäckström, för en maxtaxa i barnomsorgen. Kan ni tala om när landets pensionärer kan räkna med att få en maxtaxa i äldrevården? Det kan skilja över 20 000 kr per månad, Lars Bäckström, i avgift för samma typ av tjänster. Vad är detta för typ av människosyn? Vad skickar en sådan ideologi och ett sådant system för signaler till medborgarna? När vi nu har en bättre internationell konjunktur som gör att det går bättre för svensk ekonomi borde regeringen faktiskt ha tagit chansen att rätta till de djupgående strukturella problem som har gjort att Sverige har halkat ned från den fjärde platsen i OECD:s välståndsliga, som man hade 1970, till den sjuttonde eller möjligtvis artonde platsen i år. Men inte heller millenniets första budgetproposition innehåller några konkreta förslag som långsiktigt skulle kunna öka tillväxten i den svenska ekonomin och därmed antalet nya jobb. Tvärtom tvingar nu LO regeringen att ännu en gång backa under förödmjukande former inför reformer på arbetsmarknaden som de flesta självständiga institut och bedömare sedan länge har rekommenderat Sverige att genomföra. Problemet för regeringen och dess stödpartier är ständigt att den ideologiska kompassen pekar tillbaka mot förlegade motsättningar och lösningar. Det är ytterst de gamla, de arbetslösa och de sjuka som får betala priset när inte ens världens högsta skatter räcker till att betala en värdig vård och en fungerande skola. Mina misstankar, fru talman, om att en förlegad klasskampsideologi och jantelag bromsar utvecklingen saknar verkligen inte stöd i verkligheten. Det mest konkreta som nu sker när det gäller regeringens arbete med företagandet är att man driver en ideologisk kampanj mot privat ägande och fritt företagande som går med vinst. Jag tror att svenska folket vet att Sveriges välstånd har skapats just i ett fruktbart samspel mellan hårt arbete av svenska löntagare och vinstdrivande företag, mellan duktiga innovatörer och driftiga entreprenörer. Det för Sverige kontraproduktiva ideologiska lagstiftningsarbete som nu pågår i Rosenbad för att stoppa driftiga entreprenörer och kapital från medborgarnas fondsparande för satsningar inom vård, omsorg och skola går dock före t.ex. genomförandet av Småföretagsdelegationens förenklingar av den byråkrati och det blankettraseri som varenda dag drabbar landets hårt kämpande företagare. Det går inte att skapa ett varmt företagarklimat med en förlegad klasskampsideologi för ögonen. Sverige behöver därför en ny regering. Fru talman! Kristdemokraterna har ett positivt alternativ till regeringens ideologiskt betingade passivitet. Vårt alternativ tar sikte på att öka sysselsättningen så kraftfullt att välfärden långsiktigt kan tryggas för alla. Politiken måste då inriktas på att skapa förutsättningar för fler riktiga arbeten och växande företag. Vi föreslår åtgärder som ska skapa ett så bra företagsklimat att landets företagare vågar satsa och nyanställa, en skattepolitik där alla får behålla mer av sin egen lön. Bergqvist: Varför diskriminerar ni pensionärerna när skatten nu ska sänkas då ekonomin går bättre? I vårt alternativ höjs pensionstillskottet med 200 kr redan nästa år, samtidigt som vår inkomstskattesänkning också gäller 1,3 miljoner pensionärer. Samtidigt återställs änkepensionerna. Det skulle vara intressant att veta: Varför diskriminerar ni pensionärerna, Lars Bäckström och Jan Bergqvist, när skatten nu ska sänkas och vi ska fördela effekterna av att det går bättre för Sverige? Det är också väldigt långt kvar till en rimlig situation inom vården. Därför satsar vi kristdemokrater under de kommande tre åren 3,5 miljarder mer än regeringen, Vänstern och Miljöpartiet för att ge förutsättningar för en värdig vård utan köer ute i våra kommuner och landsting. Här handlar det både om mer resurser och om nya och bättre verksamhetsformer med en större mångfald av vårdgivare för de sjuka och gamla. Fler arbetsgivare utöver landstinget att välja på tror jag också ger fler karriärvägar och bättre möjligheter för löneutveckling för de vårdanställda. Regeringens familjepolitik, fru talman, är också oerhört ensidigt inriktad. Vi kristdemokrater vill att föräldrarna ska få en chans till mer tid för barnen. Det är därför vi satsar på ökad valfrihet för landets barnfamiljer med en bra kommunal barnomsorg och ett utbyggt och mer flexibelt vårdnadsbidrag. Vi kristdemokrater lägger alltså fram förslag som ger höjda pensioner för de sämst ställda pensionärerna, bättre förutsättningar för en värdig vård utan köer, fler lärare i grundskolan, ett återupprättat rättsväsende, en ökad miljösatsning, bättre konkurrensvillkor för jordbruket, fisket och åkerinäringen samt ger jordens fattigaste bättre utvecklingsmöjligheter genom att biståndet höjs. Det här når vi genom att göra omprioriteringar och besparingar inom de utgiftsramar som vi föreslår. På alla dessa områden, fru talman, är den socialdemokratiska regeringens politik enligt vår uppfattning utpräglat bristfällig eller direkt felaktig. Jag går så över till Lars Bäckströms och utskottsmajoritetens invändningar mot Kristdemokraternas budgetalternativ. De handlar, med ett enda undantag, enbart om budget och redovisningsteknik. För de av våra budgeteffekter som ni ifrågasätter kommer majoriteten inte ens upp till ett belopp som motsvarar regeringens egen felbudgetering för innevarande års sjukpenningskostnader. Även om majoriteten skulle ha rätt i all sin kritik borde alltså en kristdemokratisk regering ha lika stora möjligheter som den nuvarande att återkomma på tilläggsbudget nästa år. Vårt budgetalternativ avstyrks alltså på oerhört svaga grunder. Ideologiskt står utskottsmajoriteten tomhänt! Det är symtomatiskt att era invändningar mot vår politik handlar om budget och redovisningsteknik. Nej, vad Sverige nu snarast behöver för att få ett varmare och mänskligare samhälle är en ny regering som börjar med att lyfta undan gamla klasskampsparoller och att skrota jantelagen som politisk doktrin. Fru talman! Jag står självklart bakom samtliga kristdemokratiska reservationer, men jag yrkar för tids vinnande bifall bara till reservationerna 1, 22 och Holger Gustafsson kommer senare i debatten att redovisa Kristdemokraternas skattealternativ.
Fru talman! Jag ska försöka svara på frågorna. Den första frågan var: När får vi maxtaxa inom äldreomsorgerna? Det får vi den dag vi kan ge kommunerna mer pengar och när Kristdemokraterna slutar försöka ta ifrån kommunerna pengar. Odell kan läsa s. 118 i betänkandet, där vi redovisar att ni redan nästa år tar ifrån kommunerna 3,7 miljarder kronor. Då blir det svårare att införa taxesänkningar i äldreomsorgen. Det finns nu ett förslag ute på remiss om något man kan kalla nationellt förbehållsbelopp eller riksnorm, så vi ska nog klara att se till att de fattigaste pensionärerna får behålla det de rimligen ska ha. Detta kommer att genomföras tidigare än Odell tror. Varför hjälper vi inte de sämst ställda pensionärerna med en skattesänkning? De sämst ställda pensionärerna betalar ingen skatt, och därför kan vi inte hjälpa dem genom att sänka skatten. De får hjälp genom höjda pensionstillskott, och det tror jag nog vi ska klara under de kommande åren. Sedan säger Odell att vi vill ha 3 miljarder till vården under de kommande åren. Inom Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och t.o.m. Centern har vi vida större belopp under de kommande åren som vi tar från försvaret. De pengar som Odell vill lägga kvar i försvaret drar vi ifrån. Men sedan tar ju Odell ifrån kommunerna 3,7 miljarder redan nästa år. Det blir mindre vård. Odells parti styr det landsting där jag betalar skatt, Västra Götaland. Jag börjar nästan förstå de skattetrötta människorna där, för jag börjar bli det själv. Vi betalar hög skatt i Västra Götaland, men ni håller på att förstöra sjukvården totalt. Sjukhuschefer säger upp sig. Sjukhusdirektörer avgår i protest mot den dåliga ledningen. Då försöker ni fly till Burö. Ta ert ansvar: Avgå eller börja söka samförstånd med oss i oppositionen i Västra Götaland. Ni missköter sjukvården där ni finns; sedan talar ni väl om den här samtidigt som ni drar in pengar från kommunerna. Det håller inte. Sedan säger Odell att kritiken från majoriteten bara handlar om budgeten. Ja, den här debatten handlar om budgeten.
Fru talman! Lars Bäckström kan inte komma ifrån att hans ideologi har misslyckats på de allra flesta håll där den har prövats i praktiken. Nu talar han om en region i Sverige som är ett experiment som har hållit på i snart ett års tid, där man har slagit samman ett antal landsting och där den nya majoriteten har övertagit ett gigantiskt underskott från en gammal socialistisk majoritet. Jag tror att Lars Bäckström får ha lite tålamod tills man har hunnit få ordning på saker och ting. Det är en helt ny struktur. Låt oss ändå ge den här nya majoriteten en chans att få ordning på saker och ting. Sedan talar han om pensionärerna. Det är alldeles riktigt att ni höjer pensionstillskottet med några kronor - som knappt räcker till de ökade kostnader som ni samtidigt ålägger pensionärerna på andra sätt. Det vi talar om är ju bl.a. en höjning av pensionstillskottet med 200 kr per månad. Våra skattesänkningar ger också, genom att vi höjer grundavdraget och inte förvärvsavdraget som Lars Bäckström och majoriteten gör, 1,3 miljoner pensionärer som har ATP en kraftigt förbättrad situation under nästa år. Ni kan inte komma ifrån, Lars Bäckström, att ni medvetet tar bort möjligheterna för pensionärerna att få del av den förbättrade standard som resten av befolkningen får.
Fru talman! Vi ska se till att pensionärerna får del av detta. Vi i de här tre partierna ska fortsätta vårt samarbete mandatperioden ut. Odell ska nog se att vi kommer att klara den uppgiften. Ska vi ge dem i Västra Götaland en chans? De har fått sin chans. De bör abdikera. Men, Odell svara nu lite grann på vår kritik. De här 3,7 miljarderna som ni tar från kommunerna - är det sant eller falskt, det vi har skrivit om det? Hur ska ni ta in 6,8 miljarder i besparingar på arbetsmarknadspolitiken? Hur drabbar det de arbetslösa? Eller ta en sådan här sak: Jag sitter i Riksskatteverkets styrelse. Det är ju helt fantastiska förslag som kristdemokraterna presenterar. Man ger Riksskatteverket 200 miljoner kronor i extra anslag - och så får man in 600 miljoner kronor redan år 2000! Det är nästan så att effekten föregår själva händelsen. Det är så oerhört dåligt tänkt. Eller ta det här med trafikolycksfall. Ni ska på ett halvår ta in 2 miljarder kronor genom att ha ett nytt slags försäkring. 4 miljarder blir alltså årseffekten. Ni tycks tro att ungefär 12 % av alla sjukkostnader i det här landet härrör från trafikolyckor. Nog är det jäkligt ute på vägarna, men så jäkligt är det väl ändå inte att 12 % av hela sjukförsäkringen handlar om trafikolyckor? I så fall är det dags att göra något alldeles radikalt åt situationen. Det är alltså så, som jag sade i den förra debatten, att det är en enda punkt där ni har bättrat er sedan i våras. Ni har löst karensidén nu. Ni har ändrat er. Ni har tagit hänsyn till den kritik som jag då riktade. Nu är det dags att ta hänsyn till den här kritiken också. Nu har ni finansierat med höjda arbetsgivaravgifter. Hör ni det: De lyckas försämra för medborgarna, som får sämre sjukförsäkring, och så försämrar de för arbetsgivarna genom att höja arbetsgivaravgifterna. Det är kristdemokratisk politik. Dubbelfel, som de säger i tennis!
Fru talman! Det skulle inte skada om Lars Bäckström försökte vara lite seriös. Låt oss börja med de nya pengar vi ger till kommunerna. De beräkningar som majoriteten gör är helt enkelt felaktiga. Vi lägger alltså tillbaka de 4,8 miljarder som kommunerna ska ha när vi avvisar regeringens förslag till skattereduktion. Vi gör det genom att tillgodoräkna statsbudgten 8,3 miljarder netto. Det innebär alltså att kommunsektorn får behålla de skatteintäkter och statsbidrag som de skulle ha utan regeringens förslag. När utskottstexten nu talar om att kommunsektorn skulle få mindre med pengar är det alltså i sak helt felaktigt. Tvärtom, fru talman, lägger vi på 3,5 miljarder kronor utöver alla de pengar som Lars Bäckström och majoriteten satsar. 3,5 miljarder kronor mer netto till kommunerna och landstingen ger kristdemokraternas politik. Detta är sanningen. Lars Bäckström är mig svaret skyldig i det avseendet. Sedan till detta med den effektivare skatteindrivningen. Jag tycker att det här är ett större problem för utskottsmajoriteten. Det är nämligen så att Riksdagens revisorer har visat, fru talman, att den kassamässiga effekten, alltså inte den bokföringsmässiga effekten utan den kassamässiga, av det som kommer in av nya satsningar som har gjorts har en utväxling på just sex gånger insatsen. Första året räknar vi bara med tre gånger insatsen. Vi fasar in detta, Lars Bäckström. Vi har gjort den försiktiga och rimliga bedömningen av avkastningen på den här typen av satsningar är avtagande. Vi har alltså räknat med sex gånger insatsen. Jag tycker att det är värt att notera att Riksskatteverket vid en försiktig bedömning uppskattar att det totala skattefusket och de omedvetna felaktigheterna uppgår till mellan 80 miljarder och 90 miljarder kronor. Tidigare har regeringen satsat på detta, precis som det står i majoritetstexten. Men man har ju slutat upp med dessa extra satsningar. Bara 2 % av företagsdeklarationerna kontrolleras t.ex. i Stockholm. Det här är pengar som är oerhört väl använda. Vi har gjort en mycket försiktig beräkning av vad en ökad kontroll av ekonomisk brottslighet och medvetet fusk skulle kunna innebära i förbättringar för statskassan.

Fru talman! Ärade ledamöter och åhörare! I tisdags offentliggjorde OECD den senaste halvårsrapporten över världsekonomin, World Economic Outlook. I likhet med alla svenska ekonomiska framtidsprognoser har också OECD reviderat upp sina förutsägelser för den svenska ekonomiska utvecklingen. Bruttonationalprodukten kommer att öka, tror man, med ungefär 0,5 % mer än EU-genomsnittet under de närmaste tre åren. Samtidigt tror OECD:s prognosmakare att arbetslösheten kommer att sjunka ned mot målet på 4 %. Den svenska högkonjunkturen lyfts och förstärks genom att också omvärlden runtomkring oss visar samma positiva signaler. Det är inte bara Sverige som får sina prognoser uppskrivna. För mig som centerpartist är det här kanske extra roligt att höra eftersom mitt parti, liksom alla de människor som fick sämre levnadsstandard under sparåren, offrade ganska mycket för att få in den svenska ekonomin på ett framgångsspår. Det är mycket värt för företagen, men kanske mest för vanliga människor med en plånbok som blir ganska tunn mot slutet av månaden och för vilka räntehöjning eller räntesänkning avgör om man kan bo kvar i sitt hus. För alla svenska hushåll är det extra viktigt med stabil ekonomi och låga räntenivåer. Fru talman! Både i våras och i höstas, i samband med budgetdebatten, har vi i Centerpartiet varnat för passivitet. Det är under högkonjunktur som regeringen måste lägga fram de förslag som kan minska farorna i nästa lågkonjunktur, de förändringar som dels kan förlänga högkonjunkturen, dels fungera som utjämnande faktorer och hindra att svensk ekonomi, och därmed också företag i landet och familjer runtomkring oss, drabbas hårt och svårt av en sådan försämrad ekonomi. Det är också varningar som finns i den här OECD-rapporten, om man nu vill läsa den till slut och ärligt referera den. Det handlar om lönebildningen, som måste vara i jämviktsnivå med våra konkurrentländer. Det handlar om trygghetssystemen, som måste reformeras. Det handlar om näringslivspolitiken, som måste vitaliseras, och om arbetsmarknadens flaskhalsproblem, som måste lösas. Vi i Centerpartiet föreslår i vår ekonomiskpolitiska motion strukturella reformer vad gäller arbetsmarknad, lönebildning, skatter socialförsäkringar, familjestöd, offentlig förvaltning och digital allemansrätt. Vårt budgetförslag vilar på djupt ideologiska principer om vikten av företagande och entreprenörskap, om valfrihet, miljöhänsyn och grundtrygghet. Vi föreslår skatteförändringar som ska ge ökad tillväxt, ha en bra fördelningsprofil och miljöprofil och som är konjunkturellt riktiga. Det innebär i sak bibehållna skiktgränser, ingen kompensation för egenavgifter, slopad tillfällig skattereduktion och vissa höjda miljöskatter. Å andra sidan innebär det höjt grundavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter för mindre företag, likvärdig konkurrens för svenskt jordbruk, avdrag för hushållsnära tjänster, ett nej till höjd dieselskatt och energiskatt och justerad fastighetsskatt. Det är balanserade och välavvägda skattesänkningar på totalt tio och en halv miljarder kronor som inte förstärker farliga konjunkturella svängningar utan som kan tjäna just som broar över nästa lågkonjunktur. Fru talman! Jag skulle kunna prata mycket om vikten av förbättrad näringslivspolitik och bättre företagsklimat och om miljöfrågorna. Men jag har i stället valt att fokusera på några av de grupper som inte står i det ekonomiska solsken som så många andra gör i landet i dag, de som faktiskt är bortglömda i majoritetens budgetförslag. Jag tror att många av oss som sitter i den här kammaren har vänner eller bekanta som har haft oturen att råka ut för arbetslöshet under en längre period. Det är ett liv som är otroligt besvärligt och hårt. Att tvingas planera sitt liv med perioder av akassa, perioder med åtgärder, rädslan att bli utförsäkrad och hopplösheten i att ibland tvingas sitta igenom åtgärder som inte leder någonstans är djupt förnedrande. Samtidigt fungerar inte försörjningen till företagen, utan vi dras med flaskhalsproblem. Mer än 100 000 människor på den svenska arbetsmarknaden har därför varit långtidsarbetslösa länge. Dessutom är utbildningen för dessa människor ett sammelsurium av olika byråkratiska hierarkier och administrationer. När man räknar samman de olika systemen kan man komma till 17 olika varianter av vuxenutbildning för arbetslösa. Här finns alltså ett otroligt stort behov av reformer. Vi föreslår som ett första steg i denna reform en rensning och omfördelning mellan utgiftsområdena 13, 14 och 15, så att kostnader och system blir synliga för alla. Vi föreslår en ny struktur för arbetsmarknadsåtgärder som innebär utbildningsgaranti, arbetsmarknadsutbildning, en närmare kontakt mellan arbetslösa och företag och en övergångsarbetsmarknad liksom ett samordnat försörjningsstöd, där människor inte ska hamna mellan stolarna och mellan olika byråkratiska system. Fru talman! Kostnaden för sjukförsäkringen ökar så snabbt att riksdagen på regeringens förslag ökat anslagen med totalt 19 miljarder kronor under den senaste tiden. Det är självklart att sjuka människor ska ha sjukpenning, men de behöver också rehabilitering. I ett läge när vi har så många människor som är sjukskrivna är det bara 19 % av de långtidssjukskrivna som genomgår någon form av rehabilitering. Det är ju ett otroligt slöseri med enskilda människors livskraft och möjligheter och också med statens medel. Under den senaste tiden har riksdagen också diskuterat specialsjukhus för människor och fattat beslut, trots våra protester mot nedläggning av specialsjukhus i Tranås och nedläggning av skolor för multihandikappade barn, t.ex. Ekeskolan. Vi i Centerpartiet tycker att specialinsatser för sjuka och handikappade är viktiga. Därför har vi röstat emot de här förslagen, och därför har vi drivit på hårt för att även pensionerade handikappade ska få tillgång till assistenter, och därför tycker vi fortfarande att höjningen av högkostnadsskyddet är fel. Därför anslår vi i Centerpartiet i vårt budgetförslag 500 extra miljoner kronor för rehabilitering. Till grundtryggheten hör också de äldres situation. Lars Bäckström, som är den som hittills i debatten har företrätt majoriteten från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, säger att pensionärerna får hjälp genom höjningen av pensionstillskottet. Men den här hjälpen har ju ni valt bort. Med det förslag som utskottets majoritet förordar sker inga särskilda satsningar på pensionärerna. En standardmässig inflationsuppräkning av den allmänna folkpensionen ger drygt 23 kr i månaden i ökad pension. Det är väl inte rimligt? Vår konstruktion i skatteförslaget ger pensionärer, liksom studerande, möjlighet att dra nytta av ett höjt grundavdrag som skulle bli ungefär 15 000 kr per år mot ungefär 8 700 kr nu. Vi föreslår också assistensersättning för handikappade över 65 år, en sänkning av högkostnadsskyddet för läkemedel till 1 300 kr - alltså en återställare - och en höjning av pensionstillskottet med 2 500 kr per år. Vi satsar på pensionärerna. Fru talman! I flera år har vi i Centerpartiet arbetat med att förbättra valfriheten i vårdnadsbidraget i det system som vi i olika programdokument har kallat för barnkonto. Efter att i åratal ha försökt få med fler partier på detta ser vi nu en ljusning i och med Folkpartiets förslag om en reform av familjepolitiken där man närmar sig just tanken på ett barnkonto. Det är mycket intressant att början på vad som kan bli en familjepolitisk reform som ska ge större valfrihet för barnfamiljerna, mera pengar till barnfamiljerna och mera tid för barnen börjar utkristallisera sig i den borgerliga mitten. Jag hoppas personligen mycket på detta. Som ett första steg på den väg som vi vill gå föreslår vi i årets budgetförslag en höjning av garantinivån i föräldraförsäkringen till 150 kr per dag. En sådan höjning betyder mycket för en barnfamiljs vardagsekonomi. Därmed avvisar vi också förslagen om maxtaxa. Det är en mycket dyr reform som minskar valfriheten, den subventionerar familjer med höga inkomster och ger mindre tid till barnen. Lars Bäckström talar om dubbelfel. Nu finns det inte trippelfel i tennis, men det finns uppenbarligen i politiken. Fru talman! I min hembygd har vi alla lamslagits av de grova våldsdåd som nådde sin kulmen i rån och polismord i Malexander i somras. Vi har också sett det grova våld som finns mot kvinnor i dagens samhälle. Detta har satt fokus på en av Centerpartiets riktiga hjärtefrågor, nämligen rättstryggheten. Vi föreslår därför 475 miljoner kronor utöver budgetförslaget till rättsväsendet för att få en ökad rättstrygghet. Dessa pengar ska användas till synlig och närvarande polis i varje stadsdel och i varje kommun, kortare handläggningstider, en decentraliserad tingsrättsstruktur inom vidgade kretsar där tingsrätterna finns kvar på sina nuvarande platser och rehabilitering inom kriminalvården. Vi måste återupprätta rehabiliteringsprogram som nu i stort sett är bortsopade, så att återfallsrisken minskar. Vårt förslag ger människor en ökad trygghet på gator och torg. Vi arbetar också för unga människors trygghet. Därför driver Centerns ungdomsförbund en kampanj för ungdomsfrid och Centerkvinnorna en kampanj ute på skolorna mot språkvåld. Men för unga människor är också studierna avgörande för hur deras liv ska te sig i framtiden. Därför satsar vi mycket på ökad kvalitet i grundskola och gymnasium. Och vårt förslag till studiemedelssystem innebär hälften bidrag och hälften lån, något som landets studenter har efterlyst i mer än 20 år. Det innehåller också ökade resurser till forskare och forskarutbildning, kvalitetsinstitut, distansutbildning och byggande av studentbostäder. Fru talman! Under denna vecka har landets statsminister gett ett icke-besked som snedvrider möjligheten för landets väljare att ha en korrekt folkomröstning om Sverige ska gå med i Europeiska monetära unionen, EMU. En folkomröstning måste bygga på klara alternativ - ja eller nej. Centerpartiet är det borgerliga parti som har en negativ hållning till EMU. Vi kommer noga att följa utvecklingen av valutaunionen. Sveriges långsiktiga relationer till EMU får värderas utifrån vunna erfarenheter. Förutom utvecklingen inom EMU kommer Sveriges relation också att påverkas av hur Storbritannien och Danmark agerar samt hur EU:s utvidgningsprocess fortsätter. Fru talman! I tisdags kom de senaste siffrorna över befolkningsutvecklingen i Sverige från Statistiska centralbyrån. Här finns en asymmetri, eller olikhet, som faktiskt är chockerande. Grovt räknat förlorar två tredjedelar av landets kommuner folk. Jag vet inte för vilket år i ordningen som det sker. Större delen av vårt land avfolkas i en allt snabbare takt. I Västernorrland förlorar alla kommuner invånare. I Kronobergs län, Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län och Dalarnas län förlorar alla kommuner utom en invånare. Och i Gävleborgs län och Örebro län förlorar alla kommuner utom två invånare. Detta håller inte. Vi måste satsa på vägar, företagande, digital allemansrätt, utbildning och kultur på ett sådant sätt att dessa orter och dessa människors inneboende kraft får en chans. Det tjänar vi alla på. Det finns internationella exempel att ta lärdom av - norra Italien, södra Tyskland, Irland, Wales, delar av Spanien och Skottland är alla regioner som har utvecklats fantastiskt trots från början mycket allvarliga och dystra domedagsprofetior. Det finns en möjlighet att hjälpa dessa bygder. Men här finns från regeringsunderlagets sida en passivitet som lämnar människor och hela landsändar i sticket. Fru talman! För oss i Centerpartiet är en stabil ekonomi mycket viktig. Grundtryggheten för sjuka, handikappade, barnfamiljer och studerande är något som vi arbetar mycket hårt för. För att den svenska ekonomin ska vara stabil och för att dessa människors trygghet ska kunna garanteras krävs det strukturella reformer i den svenska ekonomin. Det krävs reformer som kan bygga broar som bär över nästa lågkonjunktur, annars lär vi stå där med lång näsa vid kanten av branten när alla kurvor så småningom bär nedåt. Det som är tråkigt med detta budgetförslag och med utskottsmajoritetens förslag är att man lämnar vissa grupper i sticket men framför allt att man låter bli att genomföra de strukturella reformer som skulle kunna garantera grundtryggheten i ett längre perspektiv.
Jag vill nu informera kammarens ärade ledamöter om att vi hos oss här har den finska riksdagens talman Riitta Uosukainen med delegation som är på besök i riksdagen som ett led i vårt mycket goda samarbete men också med anledning av bibelöverlämnandet i går. Den svensktalande befolkningen i Finland kommer att fortsätta att använda bibeln. Hjärtligt välkomna hit!
Fru talman! Lena Ek från Centerpartiet sade att jag får vara stand-in för Bosse Ringholm. Det får jag väl då vara för Vänsterpartiets del eftersom vi är överens om budgeten. Det bereder mig alltså inga problem att vara det. Vidare handlar det om att jag skulle anse att vi har gjort mycket för pensionärerna genom att höja pensionstillskottet. Nej, Lena Ek, det sade jag inte. Jag sade att vi måste se till att göra det. Det är en viktig uppgift för oss under de kommande åren. Sedan handlade det om varför vi inte har sänkt skatten för de fattigaste pensionärerna. Jag sade att de fattigaste pensionärerna betalar ingen skatt och därför har vi inte sänkt skatten för dem. De måste få en kommande förstärkning med, tror jag, ett höjt pensionstillskott. I takt med att vi får bättre resurser tror jag att det är en högprioriterad fråga för alla i alliansen att diskutera fram. En annan fråga att fundera på är detta med att ni undrar vad vi ska göra med äldrefrågorna - att ge mer pengar till kommunerna hjälper pensionärerna. Vi ger faktiskt mer pengar till kommunerna men egentligen känner jag lite sympati för Centerns budgetalternativ. Jag får också passa på att hälsa den finska talmannen välkommen. I Finland talades det någon gång om rödnylle. Jag är lite förtjust i den framförda tanken. Ni har ju samma utgiftstak som vi i majoriteten. Det hela är inte så drastiskt. Ni är ju överens med oss om sjukvårdssatsningarna och om försvarsneddragningarna. Vi har alltså mycket gemensamt. Regionalpolitiken, EMU och kärnkraften - allt det är bra. Sedan har vi det fördelningspolitiska. Däremot har ni, Lena Ek, missat när det gäller kommunerna. Ni säger att ni vill ge några hundra miljoner till kommunerna men ni avvisar vår skattepolitik. Men kommunerna tappar ju 4,8 miljarder. Det har ni glömt att kompensera för. Ni har glömt att kompensera för 200-kronan till kommunerna. Jag tror inte att ni velat hamnat i den situationen men ni har hamnat i läget att pengar dras in från kommunerna. Det kommer att drabba äldreomsorgen. Alla som kör i diket vill ju inte i diket. Ni har, tyvärr, kört i diket när det gäller kommunernas ekonomi.
Fru talman! På tal om rödnylle kan man rodna över det som sägs. Lars Bäckström talade tidigare i dag om att skärpa fördelningspolitiken genom att minska avdragsrätten. Det är en av de huvudlinjer som ni har valt. Samtidigt har ni under två års tid valt bort pensionärerna. Två budgetförslag har ni gemensamt i den aktuella konstellationen lagt på kammarens bord. Inget av de här budgetalternativen har dock inneburit en rejäl satsning på pensionärerna. Det har ni valt bort. Om jag vore Lars Bäckström skulle jag vara lite generad över det. Jag tycker faktiskt att Lars Bäckströms svar andas en viss genans över att de här grupperna, som ändå har en väldigt dålig situation, lämnas utanför i ert förslag. Sedan finns det vissa tekniska saker i budgettakskonstruktionen som behöver justeras. Där finns förklaringen till Lars Bäckströms andra fråga. Vi är mycket väl medvetna om det här men samtidigt kan jag säga att vi under förra regeringsperioden satsade otroligt många miljarder på just kommunerna för att garantera vård, skola och omsorg. Den försvarsöverenskommelse som Socialdemokraterna och Centerpartiet har gjort innebär att 8 miljarder överförs till sjukvården. Detta gagnar också pensionärerna, så jag känner mig ganska trygg och ärlig när jag säger att vi satsar på kommunerna och på vård, skola och omsorg. Vi glömmer varken pensionärer eller studerande.
Fru talman! Alldeles efter valet gjorde vi ju förbättringar i de gemensamma alternativen genom att justera och återställa vad gäller basbeloppsberäkningarna. Det är en sak, och det var det första vi gjorde. Det är dock riktigt att vi behöver göra mer för de allra fattigaste pensionärerna - men inte för alla pensionärer. Det finns ju pensionärer som har det oerhört gott ställt, liksom det finns pensionärer som har det dåligt ställt. Det ska vi skilja på. Lena Ek, den kritik som jag vill rikta mot Centerpartiet gäller att ni de facto drar in 4,8 miljarder genom att inte kompensera. Vi har ju kompensationen för sänkta egenavgifter. Kommunerna får större skatteintäkter och statsbidragen minskar. Ni avvisar vår skattemodell och glömmer att ge tillbaka de 4,8 miljarderna till kommunerna. Ni glömmer kommunerna när ni avvisar vår statliga 200-krona till kommunerna. Det blir stora och kraftfulla indragningar som kommer att slå mot kommunerna. Det måste ni få kritik för. Som icke-socialister, för det är väl vad ni i Centern är - jag tycker mig minnas det - tror jag, Lena Ek, att ni har möjligheter att söka samverkan med oss men det är ert val. Vi har en stabil majoritet och behöver inte hjälp men jag tror att en samverkan vore bra för landet. I längden står ju en strid mellan det blå blocket och det röda och gröna laget här i kammaren men det är nog inget fel att få en grön förstärkning om vi kan driva fördelningspolitik och en ansvarsfull budgetpolitik. Det är dock ert val och det valet tror jag att ni bör träffa. Jag tror att det vore bra för Sverige och för sysselsättningen. Vi ska klara det och vi är på rätt väg. Men vi kan gärna ha mer miljöinslag till Miljöpartiets grönhet.
Fru talman! Först vill jag yrka bifall till reservationerna 2, 5 och 23. Det är ganska lätt att, precis som Lars Bäckström gör, försöka gå förbi det genanta faktum att ni två år i rad har lämnat pensionärerna i sticket genom att prata om teknikaliteter i fråga om budgettakets konstruktion men just de teknikaliteterna ska vi ju framöver diskutera. För er del finns det väldigt stora frågetecken kring en del saker i det systemet. Förutom att höja pensionstillskottet för pensionärerna och att se till att statlig assistansersättning för pensionärer också gäller - dessutom handlar det om sänkt högkostnadsskydd - konstrueras nu skattesänkningar. Där har ni återigen glömt pensionärerna. I vårt förslag innebär tekniken med höjt grundavdrag en höjning från 8 700 kr om året till 15 000 kr om året. Det gynnar de pensionärer som har mycket låg ATP och som har en mycket besvärlig situation. Det är alltså fråga om en lång lista, Lars Bäckström. Ni har där valt bort några av de mest sårbara grupperna i samhället. Detta är genant - inte för mig utan för dig.

Fru talman! Snart är det nytt år, nytt decennium och nytt århundrade. Det är liberala idéer som Sverige då behöver mer av. Det behövs mer tilltro till oss var och en, och vi enskilda människor behöver fler valmöjligheter. Vi behöver bättre villkor för företagande och företagare. Vi behöver ett större ansvarstagande för kommande generationer och mer solidaritet med människor, både i Sverige och i fattiga delar av vår värld. Vi behöver mer solidaritet med människor som behöver vidga sin frihet. Frihet får inte vara något bara för den rike och starke, utan frihet ska faktiskt vara något för oss alla. Därför lägger vi liberaler fram ett budgetalternativ med sänkt skattetryck, med sänkt utgiftstryck, med första steget i en skattereform för jobb och företagande, med större satsningar på vård och skola och faktiskt också med 2 1⁄2 % i överskott. Detta är liberal politik i siffror. Människor måste få bestämma mer i sin egen vardag och människor måste ha jobb och egna pengar. Det är ett grundläggande villkor. Fler måste få en egen lön att leva på. Fler måste kunna förverkliga en idé om en födkrok eller kunna göra en innovation till ett verkligt företagande. Fler måste kunna påverka sin egen ekonomi. Skolan är avgörande. Människor med funktionshinder måste kunna känna den värdighet och ges den personliga frihet som ett återupprättande av assistansreformen betyder. Människor måste också ges de mer stabila och överblickbara villkor som man kan få om statsfinanserna blir mindre känsliga för konjunkturer. Fru talman! 1999 råder det högkonjunktur. All historisk erfarenhet talar för att det är rätt tid att fortsätta att åtgärda ekonomins långsiktiga problem nu när tiderna är goda. Det är fel att slå sig till ro. Intrycket ges liksom att regeringen och dess stödpartier blandar ihop den goda konjunkturen med att man skulle ha skapat långsiktigt bättre strukturer och kommit in på en bättre tillväxtbana men så är det inte. Det som händer nu är att vi dels har en oväntat god internationell kontur, dels att den har en oväntat stor effekt i Sverige. Och det är till stor del en Bosseeffekt, inte en Bosse Ringholm-effekt utan en Bosse Lundgren-effekt och en Bosse Könberg-effekt. Till viss del är det också en Bäckström-effekt, inte en Lars Bäckström-effekt utan en Urban Bäckströmeffekt. Grundläggande för att den goda internationella konjunkturen nu växlas ut i ett så gott resultat är de strukturreformer som har genomförts under det senaste decenniet: århundradets skattereform, EU medlemskapet, pensionsreformen, budgetsaneringen, reformeringen av socialförsäkringarna, bankkrisens hantering och den finansiella sektorn, Riksbankens självständiga ställning och inflationsbekämpningen - för att nämna några av de viktigaste reformerna. Folkpartiet har varit pådrivande i alla dessa fall. Socialdemokraterna har i många fall varit direkta motståndare, eller möjligen ljumma åskådare, tills de fallit för argumenten och t.o.m. brutit sina egna vallöften för att vara med vid genomförandet. Stödpartierna har - tror jag - varit emot i samtliga fall. Ett decennium av krispolitik har börjat att ge resultat, och det är vi väldigt glada för. Vad vi nu ser är att fler människor får den frihet som jobb och egen försörjning innebär. Förra mandatperioden var fyra förlorade år för jobben. Därför är det särskilt glädjande att genomslaget är så pass stort på arbetsmarknaden, större än de flesta trott. Det beror i och för sig delvis på att sjukfrånvaron har stigit kraftigt - det motsvarar ca 40 000 nya jobb - och att produktiviteten utvecklas smycket svagare. Det är inte så roliga effekter, men i alla fall. Enligt vad vi kan se från de senaste AKU siffrorna verkar nu denna kraftiga uppgång vara bruten. Detta är mycket viktiga signaler för att om inte också denna konjunktur ska bli en förlorad chans måste vi gå vidare med reformer. Fru talman! I dessa dagar tänker man mycket på att två företeelser mer än något annat har präglat de senaste tio åren. Den första företeelsen är förstås kommunismens fall. Följderna på det ekonomiska området är enligt förra veckans nummer av The Economist: Men en idé att gemensamt ägande av egendom utgjorde nyckeln till mänsklig lycka lades slutgiltigt i graven och med den - åtminstone i Europa - sveptes ett helt genomarbetet system av tyranni bort - min översättning. Och Lars Bäckström och andra lyssna nu. Kollektivismens idé är med detta grundligt slagen. Den andra viktiga företeelsen är den ökade internationaliseringen. Det verkar som att den har tagit extra stora språng nu på 90-talet, och det har troligen mycket att göra med den tekniska utvecklingen, t.ex. datakommunikation, men också med avregleringen av finansmarknader och på gamla offentliga monopolområden. Detta har varit mycket viktigt. Folkpartiet säger ja till internationaliseringen. Under hela 1900-talet har det svenska deltagandet på den internationella arenan medverkat till att öka vårt välstånd och öka antalet nya jobb. Den som tror att vi skulle vinna något på att avskärma oss tar grundlgit fel. Vårt välstånd är grundat på internationaliseringens frukter. Ett utmärkande drag för liberaler är över huvud taget en positiv inställning till internationellt samarbete, handelsutbyte och utbyte mellan människor. Därför är det naturligt för oss att vara positiva till Europasamarbetet utan att vi för den skull accepterar precis allt som Bryssel hittar på. Det är också naturligt för oss att vara positiva till fortsättningen, till valutasamarbetet, eurosamarbetet. Det är bra för svensk ekonomi, för småföretagen, för oss konsumenter och det är bra för Sveriges inflytande i Europasamarbetet. Det är i och för sig glädjande att Göran Persson nu har tagit någon sorts steg i riktning mot att acceptera ett svenskt medlemskap i EMU. Men Göran Persson vore inte den han är om han inte strax därefter lät som att han egentligen inte riktigt menade vad han sade. Därför blev det inte heller den åsyftade positiva effekten på räntorna när marknaden begrep att det bara var en av de vanliga finterna. Fru talman! Politiker ska leda opinionen och inte följa den, inte leka följa John. I det här fallet verkar det som att man leker följa Tony. Men ska verkligen det brittiska folket avgöra om och när Sverige ska gå med i EMU? Nej, ni socialdemokrater som är positiva till euron, kom ut på banan och visa vad ni verkligen tycker! Elaka tungor säger för övrigt att Göran Perssons nästa förslag är att vi ska börja med att gå över när det gäller 500-sedlarna. Fru talman! I går publicerade Invest in Sweden en rapport om lokaliseringen av huvudkontor. Den visade att skatten för enskilda individer är en mycket viktig faktor. Det är lätt att säga att detta beror på att storföretagsgubbarna är gnidna och att de inte borde vara det. Sanningen är ju att vi kan göra väldigt lite åt den mänskliga naturen. Sverige är både av historiska skäl och genom en medveten socialdemokratisk politik beroende av ett fåtal stora företag. Det som har hänt är att man vid sammanslagningar konsekvent tycks ha valt andra länder som säten, och fler och fler enheter inom bolagen flyttar ut. Jag träffar inte så ofta storföretagsledare, men jag träffade ledaren för ett av de utflyttade Södertörnsföretagen, och han sade: Samarbetet med kommunen går jättebra, och man är glad att vi finns här. Samarbetet går också jättebra med länsstyrelsen. Men regeringen verkar inte att bry sig ett enda dugg. 12 000 färre än när regeringen tillträdde 1994. Jobbtillväxten tycks redan stagnera. Det rosenröda skimret är lite väl mycket skimmer och lite väl lite verklighet. Jag är övertygad om att detta går att ändra. Sverige kan bli ett attraktivt ställe att bo, verka och investera i. Därför föreslår vi liberaler en handlingsplan med benämningen Fördel Sverige. Det handlar om en marginaleffektsreform för skatter och bidrag. Det handlar om att sänka skatten på arbete. Det handlar om att betala av mer på statsskulden, om att fortsätta att sänka utgifterna, om att reformera välfärdstjänsterna, om att se till att vi får en utbildning i världsklass, om att förenkla företagandet, om att modernisera arbetsrätten, om att säga ja till internationaliseringen och frihandeln och om att sälja statliga bolag - staten ska inte samtidigt vara den som sätter upp spelreglerna, domare och dessutom spelare på plan. Det går att se till att vi får jobb och företag i Sverige, att människor kan försörja sig på eget arbete och att vi kan utveckla många nya goda idéer. Fru talman! Jag träffar inte så många storföretagsgubbar, men jag träffar många småbarnsmammor, och en av dem sade till mig: Karin, det är svårt att vara fattig, men det är ännu svårare att inte kunna göra någonting åt det. Det är precis det i ett nötskal som ligger bakom Folkpartiets förslag till förändrad familjepolitik. Bäckström och Hökmark debatterade tappade vantar här. Jag kan vittna om att det är ett nog så stort problem i dessa årstider. Men sanningen är att med Socialdemokraternas och Vänsterpartiets politik får den fattige knappt några pengar att köpa vantar för. Det tycker vi inte är bra. Födelsetalen är nu så låga som de inte har varit sedan man började att mäta dem på 1700-talet. I vänsterns Sverige har barn blivit en klassfråga. Det kan vi liberaler aldrig ställa upp på. Fru talman! Man måste göra någonting åt kvinnornas situation, och det gäller även kvinnolönerna. Ska vi lagstifta mot Bäckströms och Bergqvists egna partikamrater ute i kommuner och landsting? Det är ju kommuner och landsting som är den största arbetsgivaren för kvinnor med usla löner. Nej, gör som vi, satsa på lärarna och sjuksköterskorna. Släpp loss deras skaparkraft. Prioritera skolan och vården. Prioritera lärarna i skolan. Det är en mycket viktig tillväxtreform. Fru talman! Skolan är ett oerhört viktigt område. I dag slutar en mycket stor andel - 10-15 % - av eleverna skolan utan att kunna de mest grundläggande saker som att läsa och skriva. Dessa ungdomar är på förhand näst intill dömda i dag till att inte kunna försörja sig själva på den moderna arbetsmarknaden. Att få ungdomar att redan i skolan, på lågstadiet, lära sig läsa och skriva är faktiskt en av de allra viktigaste tillväxtreformerna. Det betyder tillväxt för Sverige, men det betyder framför allt växtkraft för den enskilde och därmed frihet att forma sitt eget liv. I går publicerade Finansdepartementets eget rådgivande organ Ekonomiska rådet en bok - Ekonomi och tillväxt - med mycket intressant innehåll. Bokens redaktörer pekar i sin sammanfattning på en lång rad av de förslag som Folkpartiet har om sänkta kapitalskatter, sänkta förmögenhetsskatter, sänkta marginalskatter och sådant som Bäckström är emot. Men den som är mest försiktig i boken, Jonas Agell, har tre slutsatser: undvik höga skattekilar, sänk skatten för småbarnsmammor och ingenjörer, breda skattebaser är bättre än smala, inför självrisk och kontroll i socialförsäkringarna. Det är precis de råd som vi liberaler följer. Därför säger vi nej till regeringens skatteförslag. Därför är vårt alternativ bättre både för tillväxt och för fördelning, särskilt för kvinnor. Johan Pehrson kommer senare i dag att redogöra mycket noggrannare för vår skattepolitik. Regeringen har lagt det på hyllan och föreslår en kompensation för pensionsavgifter. Man törs inte ens kalla det för en skattesänkning. Men då, fru talman, vill jag säga att är det någon skatt som vi inte behöver kompenseras för, så är det väl den som går till vår egen pension. Fru talman! Politik är att vilja men också att välja, och det är inte alltid så lätt - man måste prioritera hårt. Efter regeringens panikbromsning vad gäller biståndet krävs det insatser för att få upp den kärran på vägen på rätt kurs igen. För övrigt flydde ju kusken i panik till Bryssel. Biståndet måste långt bort från skammens gräns. Man måste se till att inrikta biståndet framför allt på demokrati, mänskliga rättigheter och tillväxt även för människor i de fattigaste delarna av vår värld. Folkpartiet är ett utbildningsparti. Folkskollärarparti, säger en del, och det är vi stolta för. Men det handlar inte bara om att satsa pengar på skolan, utan det handlar också om att satsa på innehållet. Där vi är med ute i kommunerna och styr görs det nu en oerhört tydlig prioritering av skolan och kvaliteten i skolan. Det är mycket, mycket viktigt. Däremot drar vi ned på arbetsmarknadsåtgärderna. Det märkliga är att regeringen räknar med att det ska vara fler i arbetsmarknadspolitiska åtgärder nästa år än vad det har varit i år, trots att allting går så bra. Man skulle i och för sig gärna kunna argumentera för att det vore motiverat med en större minskning än den vi gör, nu när vi är inne i en så god konjunktur. Men vi har ändå stannat vid den besparing som vi har gjort. Regeringen har inrättat ett speciellt institut för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, som konstaterar att AMS-jobb tränger undan vanliga jobb. Det är därför särskilt angeläget att minska AMS-åtgärderna nu. I stället, fru talman, tycker vi att det är viktigt att prioritera även äldre människor, särskilt de med låga pensioner av vilka många är kvinnor. Men framför allt vill vi höja bostadstillägget, för det är något som särskilt gynnar dem som har den allra sämsta ekonomiska situationen. Sedan, fru talman, vill jag bara påminna om att vi återställer änkepensionerna. Fru talman! Det finns mycket som man skulle vilja tala om. När man hör majoriteten låter det som om det är en helt annan ekonomisk politik, men sanningen är ju den att vi i budgeten lägger om ungefär en tjugondel av utgifterna det första året. Det är det första steget på en ny kurs mot en ny frihetstid. Människor i Sverige behöver mer att bestämma om själva och för detta en god samhällsekonomi i grunden. Fru talman!

Fru talman! Det är det första steget åt fel håll. Karin Pilsäter sade att kollektivismen är död. Jag får då säga som Mark Twain: Ryktet om vår död är betydligt överdrivet. Redan Karl Marx skrev ju 1848: Det går ett spöke genom Europa. Detta har haft stark livskraft. Kollektivism är att man sluter sig samman. Jag ska ta ett väldigt tydligt exempel, Karin Pilsäter. I Arvika finns det en metallindustri som heter Smedjan. Det franska företaget lade ned hela fabriken. 230 skulle gå. 52 skulle få stanna sade företagsledningen, men inte riktigt alla. Till Trond Nygårdsmoen, nr 52, sade man: Du får inte vara med. Du är vice ordförande i fackklubben. Du ska gå! Trond Nygårdsmoen behövde hjälp av sina kamrater. Företagsledningen sade: Vi säger upp allihop, om ni envisas med att få ha fackliga rättigheter. Trond Nygårdsmoen behövde hjälp av sina kamrater, kollektivismen i fackföreningen. Trond Nygårdsmoen är kvar. Det är 53 som är kvar nu. Han är glad för att den här kollektivismen finns, att hjälpa och stödja varandra i organiserad form. Kollektivismen kommer aldrig att dö, för som redan Karl Marx skrev och som framtränger i hans manifest framträder ett samhälle vari en och envars fria utveckling är en förutsättning för allas fria utveckling. Kollektivismen, den gemensamma solidariteten, är viktig för den enskilde individens frihet. Man ska inte prisges av franska företag eller marknadskrafternas spel. Vi kan inte förlita oss på den osynliga handen eller på något slags Guds moral som ska hjälpa oss. Vi behöver politiken och den politiska kraften att sätta upp spelregler. Det trodde jag faktiskt att ni socialliberaler var ense med oss om. Sedan konkret, Karin Pilsäter, har vi gått igenom ert alternativ på sidorna 122-125 i betänkandet. Ni i Folkpartiet kan väl inte bara säga att det bara är budgetkritik. Bemöt i så fall den kritiken!
Fru talman! Jag sade inte att kollektivismen är död, för Lars Bäckström är, såvitt jag vet, inte något spöke. Jag sade att kollektivismens idéer är grundligt slagna när det gäller jobb och företagande. Men det betyder ju inte att vi som liberaler på något sätt skulle motsätta oss idén att människor frivilligt sluter sig samman för att bättre lösa en uppgift - tvärtom -. Det är ofta precis det som fackföreningsarbete handlar om, och det är jag personligen en mycket stark anhängare av. Vi tycker att det är mycket viktigt med fackföreningar. Men när fackföreningen kollektivt har fått en rättighet i stället för att individerna har slutit sig samman för att få denna rättighet, det är då det har spårat ur. Nej, kollektivismen i den bemärkelsen var ett spöke redan på Marx tid, och jag tror att den är det fortfarande. Det är ju några som spökar t.o.m. inne i denna kammare. Vi liberaler tycker att det är mycket, mycket viktigt med spelregler. För att den osynliga handen ska kunna fungera, för att individer som du och jag när vi går ut och köper skor och apelsiner ska kunna göra det på ett bra sätt, krävs det att staten sätter upp spelregler. Det är precis det som marknadsekonomin handlar om. Marknadsekonomi är inte den starkes rätt på den svages bekostnad. Marknadsekonomi är fria aktörer på en marknad där staten sätter upp spelreglerna, och just därför ska staten inte också vara spelare. Då blir det just det som står på Finanstidningens förstasida i dag, fiasko. Det är precis det som det handlar om. Därför tycker vi att kommuner och landsting ska ägna sig åt det som är deras uppgifter i stället för att driva affärsverksamhet. Därför ska staten sälja sina bolag och koncentrera sig mer på sina kärnuppgifter, nämligen att sätta upp bra spelregler, exempelvis en skärpt konkurrenslag, och se till att i den mån det behövs införa en bättre lagstiftning till skydd för kompisarna på det där företaget och inte vara med som spelare.
Fru talman! Men ni kräver ju en ny arbetsrätt, att man ska ta ifrån de fackliga organisationerna deras rättigheter. Ett av huvudstråken i den borgerliga blå alliansens politik är ju att slå mot den gemensamma organiseringen av löntagarna. Annars lät mycket av det som Karin Pilsäter sade väldigt bra, men hur är det i praktiken? Men det är ju dock en budgetdebatt. Karin Pilsäter sade: Vi är ett folkskollärarparti. Jag har jobbat i svensk grundskola i tio år, och jag lovar att jag och mina kolleger inte blir duktigare om vi privatiseras. Vi blir duktigare när vi får möjligheter att arbeta på det sätt vi vill och kan. Det kan ju vara en dålig kommunledning. I så fall får väljarna rösta bort den. Vi behöver den friheten, och det kan vi få redan i det här systemet med rätt politisk ledning. Vi blir inte duktigare för att vi privatiseras eller säljs till Bure eller någon annan. Lärarna vill säkert ha högre löner. Då behöver kommunerna ha mer pengar. Ni i Folkpartiet minskar det ekonomiska utrymmet för kommunerna. Även ni vill ge 4-5 miljarder mindre till kommunerna. Om det inte är så - Karin Pilsäter står här i kammaren och skakar på huvudet - varför berättade ni inte hur ni hade löst problemet när vi beredde frågan i utskottet? Varför har ni inte skrivit det i era reservationer och gendrivit? Ni har ju läst våra texter. Ni svarar aldrig på kritiken. Ni hoppas att ingen ska se baksidan av er politik, med alla era oerhört dåligt underbyggda, vaga besparingar på lösa boliner. Sedan har ni oerhört skarpa förslag om att återinföra änkepensionerna, som Karin Pilsäter tar upp. Visst skulle jag också vilja göra det, men jag kan inte finansiera det med någon vagt tänkt, osäker besparing på trafikförsäkringen, som jag inte har någon aning om hur den ska gå till. Man kan inte bekosta faktiska utgifter med tänkta inkomster. Ni kan förstöra Sveriges ekonomi en gång till om ni gör det. Det är det som är det tragiska. Ett folkskollärarparti borde kunna räkna. En folkskollärare finansierar aldrig sina utgifter med tänkta inkomster. Ni är inte längre något folkskollärarparti!
Fru talman! Ibland när man läser och hör Bäckström tror man inte att han är lärare utan revisorsassistent. Saken är den att i det här budgetsystemet sitter Bäckström och majoriteten på två fördelar som ekonomichefen, vilket är mitt yrke, annars sitter på, nämligen rätten att göra upp kontoplanen och att lägga in bokföringsordrar ifall revisorn hittar något fel. Ni sitter på både kontoplanen och rätten att skicka rättelselappar. Trots att regeringen har ett helt finansdepartement haglar det in rättelselappar, men vi som sitter i opposition förväntas ha samma kapacitet - utan att vi alls har den typen av tjänstemanna och dataresurser - och vi får dessutom inte skicka in några rättelselappar ifall vi själva tycker att vi gjort några fel. Vi kan inte heller ändra kontoplanen. Det försvinner inga pengar från kommunerna - det vet Lars Bäckström mycket väl - men vi har valt en annan kontoplan, och det syns tydligt i vårt budgetalternativ. Det går ihop sig. Det finns en väldigt förenklad tabell, som t.o.m. Lars Bäckström, som är lärare, borde kunna förstå, där det framgår att debet och kredit mycket väl går ihop. De övriga invändningar som majoriteten har skrivit upp tycker jag är av det kamerala slaget att vi kan träta om det någon annan gång än när debatten sänds i TV, för jag tror att det knappast kan intressera någon medborgare. Däremot tror jag att det intresserar medborgarna som lyssnar på det här att veta att vår politik innebär att man kan få mer valuta för skattepengarna, och det är väl det som är det riktigt viktiga. Vem som helst kan ju lova ut fler miljarder. Det är busenkelt! Men att se till att få valuta för de där miljarderna är mycket svårare.

Släpp lärarna fria! Det är en riktig tillväxtreform!